Herr talman! Det kanske är betecknande för den politiska och ekonomiska situationen i landet att de sociala frågorna kommer i slutet av den här allmänpolitiska debatten. Det sammanhänger naturligtvis med att vi i dag i Sverige har en regering som driver högerpolitik. Det statsråd som uppträdde före mig i talarstolen tillhör förvisso de mer markant mörkblå profilerna i regeringen även om hon har en utomordentlig förmåga att kamouflera detta förhållande. Den tid som den borgerliga regeringen har suttit vid makten har de sociala förhållandena i vårt land försämrats. Och risken är att de kommer att försämras ytterligare ju längre regeringen sitter kvar. För barnfamiljerna har denna regerings tid vid makten inneburit klara försämringar. Den regim som skulle åstadkomma vårdnadsbidrag på 10 000 kr. åt barnfamiljerna har grymt svikit sina vallöften. För barnfamiljerna har regeringens ekonomiska politik inneburit ökade påfrestningar. Några nya subventioner på jordbruksprodukter ges inte i dag. Priserna får slå igenom i butikerna. Enbart på mjölken betyder detta 20 öre litern. För ungdomen som söker bostäder finns inga att få. Den borgerliga regeringens bostadspolitik är ett hot mot sysselsättningen och en svår belastning för de bostadssökande. För dem som skall sätta bo finns inte tillräckligt med pengar till bostadslånen. För dem som blir sjuka stiger kostnaderna för vistelse på sjukhus och för mediciner. För de gamla finns inte tillräckligt med platser på långvårdssjukhusen. För de unga finns inga lediga jobb annat än beredskapstjänstgöring eller AMS-kurser. Det är inget fel med dessa, men det gäller här inga fasta jobb. Skatterna stiger. Momshöjningar och devalvering har försämrat ekonomin för de flesta av landets hushåll. Listan skulle kunna göras betydligt längre. Men detta får räcka som exempel på hur den borgerliga regeringspolitiken misslyckats. De som hade så stora vyer och löften — före valet — de står där i dag tomhänta med fraserna stelnande i mungipan. Vad vi hittills sett av borgerlig regeringspolitik överträffar vad vi möjligen kunde uppleva i våra skräckdrömmar inför ett regimskifte. Somliga sade: Låt dem försöka. Det kan inte vara så farligt. — De har verkligen fått uppleva en tillvaro som de inte drömt om. Och detta är bara en början. Om regeringsperioden skulle vara mer än tre år, hur skulle det inte då se ut i det här landet! Otryggheten ökar i det svenska samhället. Utslagningen blir allt större. Ungdomar i 2S5-årsåldern förtidspensioneras i allt större utsträckning. Alkoholoch drogmissbruk ökar och försämringen är uppenbar för alla. Jag satt i måndags tillsammans med den av pressen utpekade nye arbetsmarknadsministern Rolf Wirtén i Jönköping och lyssnade till en rad socialvårdare från Jönköpings län som skildrade dagens verklighet. Och den var inte ljus. Vad de var rädda för var i första hand ungdomsarbetslösheten och bristen på bostäder för dem som av olika anledningar har det svårt i vårt samhälle. De som har stora svårigheter att skaffa en bostad är självfallet de som av någon anledning slagits ut ur samhällsgemenskapen. Dessa socialvårdare ställde problemen i blixtbelysning. De umgås dagligen med de människor det gäller och vet att besvärligheterna bara blir större. Vad var det främst de önskade? Jo, att samarbetet mellan kommuner och landsting när det gäller vården skall klaras bättre än i dag och att bostäder ställs till förfogande för denna kategori av människor, inte bara av de kommunala bostadsorganen utan även av privata byggare. Som det nu är blir det allt svårare att skaffa bostäder till de utslagna grupperna, och bostad hör nu en gång för alla till livets nödtorft. Och så förstås det för alla självklara kravet: arbete. Den nuvarande situationen på arbetsmarknaden är minst sagt dyster för de unga. De som kommer ut från skolan får inget jobb, annat än möjligen ett beredskapsarbete i AMS regi. Detta är absolut inget klagomål på beredskapsarbetena. De utgör ett viktigt led i bekämpningen av ungdomsarbetslösheten. Men de är inte några fasta jobb, ingenting som ger ungdomen hopp för framtiden och ingenting som kommer dem att tro på framtiden. Och det är framför allt tro på framtiden och ett meningsfullt jobb som ungdomen behöver. Men här räcker inte den borgerliga regeringens politik till. Det farligaste ett land kan råka ut för är en svag regering som inte behärskar de ekonomiska problemen. Det är ekonomin som bestämmer våra möjligheter att föra en väl utvecklad arbetsmarknadspolitik, en god bostadspolitik, en solidarisk socialpolitik och en politik som ger rättvisa åt de gamla. Med den Ebberöds Bank-politik som den borgerliga regeringen bedriver är det fara värt att alla dessa ting slås i spillror. Risken är uppenbar att den borgerlige partiledare som i valrörelsen beskrev moderata samlingspartiets skattepolitik före valet som ledande till att pensionärerna kanske skulle ställas på gatan i det långa loppet får mer rätt än han själv då trodde. Har vi inte en sund ekonomi blir det i grunden omöjligt att bedriva en verksamhet som ger de äldre människorna, de som gjort sin tjänst i samhället, en tryggad ålderdom. Med allmänna deklarationer om att vi skall ge de äldre god vård och stöd löser vi inte dagens problem. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen lade i fjol fram ett förslag om utbyggnad av långvården. Vi fick avslag på det av den borgerliga majoriteten. Nu lägger vi på nytt fram ett förslag. Det blir allt angelägnare att lösa problemet, men regeringen gör ingenting. Fru Troedsson talade om att man nu kartlagt problemet. Men det är inte kartläggningar och utredningar vi behöver utan praktisk handling, närmast i form av utbyggnad av långvården. Regeringen talar om landstingens utbyggnadsplaner. Men var och en som sysslat med praktisk landstingsoch kommunalpolitik vet hur svårt det är att i ett trängt ekonomiskt läge genomföra aldrig så vackra planer. Landstingets byggande under 1970-talet har inte nått upp till vad som fastställdes i planerna. Utbyggnadstakten har varit i genomsnitt 1 700 platser per år. Under de senaste åren har takten i utbyggnaden sjunkit. Men de gamla och deras anhöriga hjälps inte av planer som inte realiseras. Det avgörande är antalet sjukvårdsplatser och att man har personal till platserna. Vi föreslår att man bygger 10 000 nya platser under åren 1979-1983. För detta skulle det enligt våra riktlinjer behövas en personalökning på 25 000 anställda. Men då är det nödvändigt att staten går in och stöder landstingen i detta viktiga arbete. Vad detta skulle betyda för ett enskilt landsting vill jag belysa med följande siffror. Jönköpings läns landsting har planer på att bygga ut långvården med 1 000 platser under åren 1975-1985. Men utbyggnadstakten hittills ligger långt under planerna. Och med de nya direktiv som regeringen och Landstingsförbundet har kommit överens om kommer landstinget att kunna bygga ut långvården med högst 600 platser fram till 1983. Samtidigt växer behovet. Antalet personer över 40 år ökar under denna period i länet från 34 000 till 38 000. Det betyder att vi inte har möjlighet att ge förhållandevis lika många åldringar vård som före 1975. Om det socialdemokratiska förslaget antas av riksdagen skulle vi kunna bygga ut långvården med ytterligare 400 platser och sålunda kunna förverkliga planerna. Detta är fakta, fru Troedsson. Jag har kontrollerat siffrorna med landstinget i dag, och den här bilden bekräftar bara att det är nödvändigt att vi får fler långvårdsplatser både i Jönköpings län och i andra län. Fru Troedsson höll något av en straffpredikan över socialdemokraternas förslag, som skulle innebära försämringar och allt vad det var. Ja, fru Troedsson, jag vill understryka att det viktigaste inte är planerna — de går inte att realisera om man inte får pengar. Följaktligen måste staten ge landstingen mera stöd för långvården än vad den gjort hittills. Det är absolut nödvändigt om inte den här vårdformen skall braka samman. Fru Troedsson ondgjorde sig över den av oss föreslagna strukturavgiften. Att döma av hennes sifferexercis förra året och av något liknande här i dag har hon inte förstått vad vi syftat till med exempelvis strukturfonderna. Tiden medger tyvärr inte att jag går in på den frågan nu, men jag är villig diskutera den vid något annat tillfälle. Fru Troedsson redovisade siffror som skulle visa att den borgerliga regeringen gav mer än socialdemokraterna till de handikappade. Ja, fru Troedsson, bara med den inflation som den här regeringen har drivit på behöver anslagen till de handikappade öka med 13 96 för att komma i paritet med vad de var tidigare. Och fru Troedsson har ju ändå varit snål. Hon talade vackert om de dövblindas tidning som hon gav 368 000 kr. Men de dövblinda ville ha ytterligare 442 000 kr. Till den mest handikappade gruppen i landet vägrar fru Troedsson att ge de pengarna. Så beröm er inte för mycket av insatser för de handikappade, fru Troedsson! Så några ord om läkemedelsfrågorna. Fru Troedsson sade att de utredningar som skall göras på läkemedelsområdet syftar till en effektiv, trygg och riktig läkemedelspolitik. Samtidigt har fru Troedsson försämrat möjligheterna för Apoteksbolaget att bedriva sin verksamhet. Andemeningen i hennes väl kamouflerade anförande var egentligen att vi skall ta bort den makt och de möjligheter som Apoteksbolaget har att påverka läkemedelsföretagen. Då skulle vi alltså få fram billiga läkemedel. Fru Troedsson får förlåta mig, men jag kan inte finna att det går ihop. Ytterligare några ord om läkemedelspolitiken. Regeringen har ändrat sammansättningen av Apoteksbolagets styrelse — näringslivets roll har förstärkts och riksdagens har minskats. Oklarhet är vad regeringen åstadkommit med läkemedelsdelegationens arbete. Motstridiga uppgifter har lämnats beträffande delegationens fortsatta verksamhet. Man har följaktligen i varje fall försenat handläggningen av de viktiga frågor som delegationen hade till uppgift att lösa. Regeringen har lagt sig i frågan om priserna på läkemedel, och ansvarig är fru Troedsson. Man vill ta ifrån Apoteksbolaget dess möjligheter att pressa läkemedelsföretagen vid prisförhandlingar. Apoteksbolaget har hittills genom sin ställning på marknaden lyckats hålla läkemedelsfabrikanterna stången vid prisförhandlingarna. Nu vill fru Troedsson ta ifrån bolaget den möjligheten. Talet om att annan statlig myndighet skulle ta över Apoteksbolagets verksamhet i detta avseende betyder ingenting annat än att hon vill ge de privata läkemedelsföretagen bättre möjligheter att hävda sig. Slutligen har man beslutat att, som det så vackert heter, utreda frågan om läkemedelsinformationen, en utredning som väl är avsedd att leda till att försvaga Apoteksbolagets ställning och förhindra möjligheterna för bolaget att ge en från fabrikanterna obunden läkemedelsinformation. Det finns, fru Troedsson, förvisso mycket att diskutera på läkemedelsfronten och när det gäller långvården. Jag föreställer mig att vi inte hinner med dessa frågor i kväll, men vi kan ju komma tillbaka till dem när budgeten skall behandlas. Låt mig ändå till slut säga, eftersom fru Troedsson bl.a. talade om mediciner, att man inte kan komma ifrån att regeringen har åstadkommit en försämring även på detta område. De AD-vitaminer som tidigare delades ut gratis till barnen kostade 3 milj.kr. Denna utgift har man nu sparat in. Det kan knappast vara ett exempel på en framsynt regeringspolitik.

Herr talman! Göran Karlsson talade om mörkblått och högerpolitik. Men är det — för att bara ta ett exempel — mörkblått och högerpolitik att förbättra situationen på läkemedelssidan och för de sjuka, för de gamla och för de handikappade, kan jag inte förstå annat än att det måste vara honnörsord i Göran Karlssons mun. Dagens verklighet är inte ljus, sade Göran Karlsson. Och så ägnade han åtskilliga minuter av sin tydligen för knappt tillmätta tid till att framkalla rena rama begravningsstämningen. Men med sådant löser vi inga problem, utan vad som krävs är nya, djärva tag. Och det är just nya, djärva tag på samhällslivets olika områden som vi arbetar på. Det tar tid — problemen är många. Men vi har ändå på alla områden en ljusning i sikte. Jag skall inte närmare beröra näringspolitiken. Det räcker väl med att säga att med den socialdemokratiska politiken hade våra kostnader i utlandet i dag varit 20 26 högre än vad de nu är. Det skulle minsann inte ha gjort situationen lättare för de unga. När det gäller landstingens ekonomi och finansieringen av deras verksamhet sade Göran Karlsson — och här hade han väldigt bråttom; tiden medgav ingenting — att fru Troedsson gjorde gällande att socialdemokraternas förslag skulle medföra försämringar, och allt vad det nu var. Det är just det som är knuten. Socialdemokraterna har så bråttom att komma med förslag på det här området att de inte tar sig tid att verkligen inse hur förslagen slår. Jag har ägnat åtskillig tid här i kammaren åt att försöka lära Göran Karlsson litet om detta, och jag har fortfarande vissa förhoppningar om att Göran Karlsson en dag skall inse hur det verkligen förhåller sig. Regeringen har ingalunda varit passiv när det gäller äldresjukvården och landstingens situation under det gångna året. Får jag bara nämna att sjukvårdshuvudmännen fr.o.m. iår får sin ersättning från försäkringskassan höjd med bortåt en miljard kronor, dvs. en ökning med 45 96 jämfört med tidigare avtalsperiod. Denna ökning innebär inte minst en kraftig stimulans till just hemsjukvården och dagsjukvården, som verkligen behöver byggas ut. Dessutom har landstingen och kommunerna för i år fått vardera 360 milj.kr. i ersättning från staten. Samtidigt har de förbundit sig att vara ytterst restriktiva med åtaganden utom på de prioriterade områdena, dit äldresjukvården hör. Äldresjukvårdsutredningen har under tiden arbetat, och den har arbetat snabbt. Jag tycker att det ändå är utomordentligt bra att vi har ett referensmaterial om vad som behövs på detta område, ett referensmaterial som såväl socialdemokraterna som övriga partier tydligen är beredda att ställa sig bakom. Samtidigt är en hel del utredningsarbete på gång som vi hoppas snabbt skall ge resultat när det gäller att underlätta personalsituationen, inte minst inom långtidsvården. Dessutom arbetar vi inom regeringskansliet vidare med äldresjukvårdsutredningen. Jag hoppas kunna nå en uppgörelse med landstingen i den frågan. Jag kan ändå inte neka mig nöjet att tala om för Göran Karlsson hur situationen skulle ha varit, om socialdemokraterna suttit kvar i regeringsställning och fått sina förslag förverkligade. Den allmänna arbetsgivaravgiften skulle ha höjts med 1,5 procentenheter från den 1 januari 1977 och med ytterligare 0,5 procentenheter från i år för att enligt deras förslag finansiera omläggningen av den statliga inkomstskatten. Observera att det inte är fråga om någon dubbelräkning. Allmänna arbetsgivaravgiften skulle inte ha sänkts med 2 procentenheter från årsskiftet. Tillsammans skulle alltså detta ha medfört att arbetsgivaravgifterna varit 4 procentenheter högre än nu om socialdemokraterna suttit kvar i regeringsställning eller om de fått sin vilja igenom. Detta skulle ha kostat landsting och kommuner tillsammans ungefär 1 500 milj.kr. i år enbart i ökade arbetsgivaravgifter. Visserligen föreslog man för ett år sedan också ett bidrag till långtidsvården på 500 milj.kr., men totalt skulle situationen för landsting och kommuner enbart genom dessa förslag ha varit åtminstone 1000 milj.kr. sämre i år än vad den nu är. Det förslag som socialdemokraterna nu lägger fram är inte så värst mycket bättre. Det skulle sammanlagt innebära att man mister medel motsvarande driften av 2 000 långvårdsplatser per år. Det är inte något särskilt effektivt medel för att stimulera utbyggnaden på detta område. Vi är däremot helt överens om att det gäller att stimulera utbyggnaden av långtidsvården, men vi gör det inte genom att ge med ena handen och ta tillbaka dubbelt så mycket med den andra. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte vill göra klart för sig konsekvenserna av sina olika skatteförslag. Jag önskar att socialdemokraterna till nästa år kommer med en konstruktivare partimotion när det gäller just landstingens prekära ekonomi. Det vore utomordentligt önskvärt. Jag vill slutligen än en gång understryka att jag ser det som något mycket positivt att vi är överens om att dessa områden hör till de allra angelägnaste områdena i samhället och att vi på alla sätt med all vår konstruktivitet, all vår fantasi och all vår inlevelse skall göra det möjligt för landstingen att klara denna uppgift. Bara några ord om Apoteksbolaget. Apoteksbolaget hade pressat läkemedelsindustrins priser, sade Göran Karlsson. Det är möjligt att det har gjort detta. Men varför skulle Apoteksbolaget vara så mycket duktigare på att pressa läkemedelsindustrins priser än t.ex. den statliga prisoch kartellmyndigheten med sin långa erfarenhet? Det är för mig en total gåta. Kanske är det samtidigt så, Göran Karlsson, att Apoteksbolaget varit mer intresserat av att vakta på läkemedelsindustrins priser än att ge akt på sin egen kostnadsutveckling. Jag har sett på prisutvecklingen på läkemedel under de sju år som gått sedan Apoteksbolaget startade. Industrins priser plus droghandelns priser har tillsammans stigit 37 96. Apoteksbolagets egna påslag har samtidigt stigit med mer än 100 96. Av kostnadsökningen på läkemedel hänför sig den större delen till kostnadsökningar inom Apoteksbolagets egna led. Vi har nu genomfört en viss rekonstruktion av Apoteksbolagets styrelse. Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att Apoteksbolaget också i sin styrelse får tillgång till kvalificerad företagsekonomisk expertis, och jag tror att det skall bli bra när vi får en effektiv prisövervakning i alla led. Jag tror att vi skall kunna bli överens om takterna. Jag vill till sist också säga att det är riktigt att Apoteksbolaget enligt sina stadgar har att syssla med produktobunden information. Men det finns nu anledning att se över var denna information skall ligga för att ge den bästa effekten. Jag vågar nog påstå att det hade varit ytterst angeläget om Apoteksbolaget hade kunnat satsa mer av sin energi på informationen till patienterna, inte minst med tanke på den utomordentligt kvalificerade personal som vi har vid våra apotek och som är väl skickad att ytterligare förbättra sin service på detta område.
Herr talman! Fru Troedsson har tio minuter och jag har tre, så det kan ju inte bli någon debatt i verklig mening. Jag har inte möjlighet att ge mig in på alla de områden som hon berörde. Beträffande Apoteksbolaget vill jag bara säga följande. Fru Troedsson talar om alla pålägg som Apoteksbolaget skulle göra. Men Apoteksbolaget — det skall fru Troedsson veta — har en landsomfattande verksamhet och måste kunna ge service till varje del av Sverige. Där har vi förklaringen till att Apoteksbolaget måste göra de pålägg som det är frågan om. Nog om det beträffande läkemedel. Fru Troedsson säger att högerpolitik skulle vara något slags honnörsord och att regeringen strävar till att åstadkomma förbättringar för gamla och sjuka. Nej, fru Troedsson, det är sannerligen inget honnörsord när det talas om högerpolitik i det sammanhanget. Regeringen har försummat denna del av den samhälleliga verksamheten — det vågar jag säga. Fru Troedsson må utföra vilken sifferexercis som helst; det intresserar oss inte. Det går aldrig att göra jämförelser med den politik som socialdemokratin skulle ha fört i regeringsställning, därför att vi skulle ha fört en helt annan ekonomisk politik än den borgerliga regeringen nu gör. Därför är bevisbördan helt på fru Troedssons sida. Om fru Troedsson är överens med mig om att långvården behöver byggas ut — och det är hon i varje fall när hon talar om det — så måste fru Troedsson som ansvarig sjukvårdsminister ställa medel till förfogande för landstingen, så att de kan förverkliga sina planer. Vad hjälper det de sjuka och deras anhöriga om landstingen har aldrig så vidlyftiga planer men saknar ekonomiska möjligheter att klara utbyggnaden? Problemen kan inte lösas på något annat sätt än genom att staten går in och tar sitt ansvar. Försummelserna får inte bli värre än vad som redan skett. Vi måste se till att vården byggs ut och att det görs på ett både effektivt och snabbt sätt. Det går inte att nonchalera den här saken — jag vill lägga fru Troedsson detta allvarligt om hjärtat. Det helt avgörande i denna fråga är i vilken utsträckning regeringen tar sitt ansvar.
Herr talman! Apoteken skall ge landsomfattande service, sade Göran Karlsson. Därför gör det tydligen ingenting att kostnaderna inom Apoteksbolaget har ökat med mer än 100 96 under sju år. Men var det ändå inte så, Göran Karlsson, att ett av syftena med Apoteksbolaget just var att rationalisera, att minska kostnadsökningarna? Jag tror att Apoteksbolaget kan bli bra med tiden. Men låt mig ta ett enda litet exempel. Låt mig säga att SJ skulle ha monopol på all samfärdsel här i landet såsom Apoteksbolaget har på detaljhandeln med läkemedel, att ingen kund hos SJ skulle behöva betala mer än 25 kr. — det högsta pris man normalt betalar i apoteken — och att resten av kostnaderna för SJ:s service kunde man bara skicka räkning på till staten. Tror då verkligen Göran Karlsson att det skulle ha inneburit en strävan, ett tvång till ständig omprövning av onödiga utgifter, till ständiga rationaliseringar och förbättringar inom SJ? Jag är övertygad om att så inte skulle vara fallet. SJ har att ta ut fulla kostnader, i stort sett, av konsumenterna. Trots detta måste SJ varje gång gå till regeringen när man höjer sina priser. Jag tycker därför det är ganska naturligt att också Apoteksbolaget skall ha en priskontroll över sin verksamhet. Detta säger jag inte för att angripa Apoteksbolaget. Som jag sade tror jag det blir bra med tiden. Men jag vill belysa vilken orimlig konstruktion vi i dag har. Sedan sade Göran Karlsson att det inte gick att jämföra socialdemokraternas oppositionsförslag med den politik som skulle blivit följden om socialdemokraterna hade suttit vid makten. Jag kan inte förstå annat än att detta måste betyda följande. Om staten ger bidrag till landstingen med ena handen och tar tillbaka dubbelt så mycket med andra handen, då blir det en förlust, en försämring för landstingen om det är en borgerlig regering. Men skulle det vara en socialdemokratisk regering, då skulle samma konststycke helt plötsligt leda till en fantastisk förbättring av landstingens situation. Det om något bevisar socialdemokraternas sätt att räkna. Nu tror jag verkligen inte att avsikten med den socialdemokratiska partimotionen har varit att försämra för landstingen, att försvåra utbyggnaden av långtidsvården. Jag är tvärtom fullständigt övertygad om att socialdemokraterna är lika angelägna som regeringspartierna att vi skall underlätta för landstingen att klara den nödvändiga utbyggnaden. Men just därför tycker jag det är så viktigt att man verkligen funderar igenom dessa frågor, så att inte resultatet av ens förslag i själva verket får direkt motsatt effekt mot den avsedda.
Herr talman! Det är riktigt att Apoteksbolaget fick monopolställning 1970. Men jag frågar fru Troedsson: Hur skulle det svenska apoteksväsendet se ut i dag om inte statsmakterna hade tagit detta grepp? Alla partier, bortsett från moderaterna, var överens. Hur skulle det ha sett ut annars? Vilka rationaliseringsmöjligheter skulle ha funnits om man behållit det gamla systemet med en apotekare i varje apotek, som också hade ett visst monopol? I fru Troedssons attacker mot Apoteksbolaget — och det är detta det är fråga om -— ser jag en viss fara, som jag verkligen hoppas man kan avvärja. Apoteksbolaget har enligt min och många andras uppfattning verkligen fyllt en mycket stor och viktig uppgift i svensk läkemedelsdistribution, och vi skall se till att det blir så bra som möjligt även i fortsättningen.

Det går därför inte att jämföra. Sedan ber jag att ett ögonblick få återkomma till strukturfonden. Med de räkneexempel som fru Troedsson här tog förhåller det sig så, att vi ville ge svensk industri möjligheter att genom forskningsoch utvecklingsarbete få fram högklassiga och konkurrenskraftiga artiklar. Det var det som gjorde att vi var beredda att införa en strukturfondsavgift, och då skulle också landsting och kommuner drabbas — så till vida har fru Troedsson rätt. Men de skulle ha fått kompensation för det på annat sätt. Som fru Troedsson själv sade har ju regeringen kompenserat detta under förra året med 360 milj.kr. vardera till kommunerna och landstingen. Det viktigaste är emellertid att strukturfonden skulle ha gjort det möjligt att föra en mera effektiv näringspolitik här i landet, och på sikt hade det kommit också de äldre till godo, eftersom även läkemedelspriserna hade kunnat pressas. Men det går inte med den politik som de borgerliga för.
Herr talman! Det är riktigt att jag har anfört dessa exempel ett par gånger tidigare i kammaren. Jag har gjort det i dag, och jag kommer att fortsätta att göra det till dess socialdemokraterna äntligen inser att arbetsgivaravgifter drabbar kommuner och landsting utomordentligt tungt. Jag kommer att göra det därför att man inte kan bortse från risken att ni någon gång i framtiden får chansen att försöka realisera era förslag, och då är det så dags att notera de mycket negativa konsekvenserna. Göran Karlsson tror att strukturfonden skulle kunna göra underverk. Jag skall inte diskutera den saken närmare. Även där har socialdemokraterna samma inställning: bara vi tar ifrån företagen tillräckligt mycket och sedan ger tillbaka litet grand, så kommer företagsamheten plötsligt att blomma som aldrig förr! Vad sedan Apoteksbolaget beträffar skall vi erinra oss, Göran Karlsson, att det fanns en priskontroll redan före det bolagets tillkomst. Då fanns det en direkt priskontroll på apoteksprodukter som socialstyrelsen stod för. Och jag vågar fortfarande hoppas att de betydande produktivitetsförbättringar som skett inom Apoteksbolaget skall kunna leda till en lika långsam prisstegring för apotekens pålägg som för tillverkarna av läkemedel.

Herr talman! Jag skall inte här ta upp vad Göran Karlsson sade i sitt anförande nyss. Det var ju ett tal för galleriet. Göran Karlsson och jag har att tillsammans i socialutskottet diskutera igenom de olika förslagen i budgetproposition och motioner, och då för vi diskussionerna med utgångspunkt i fakta, inte med utgångspunkt i de skräckdrömmar som Göran Karlsson eventuellt har.

Alla människor måste tillerkännas en ekonomisk grundtrygghet. Den viktigaste förutsättningen för att detta skall kunna ske är att alla som önskar det kan få ett arbete. Därför är det viktigt att som regeringen gjort, och även avser att göra kommande budgetår, satsa aktivt på att få näringslivet på fötter. Därigenom kan vi skapa flera arbeten och öka den gemensamma kakan. En aktiv arbetsmarknadspolitik är också av stor betydelse i situationer med ett otillfredsställande sysselsättningsläge. Arbete åt alla, en rättvisare och mera jämlik lönesättning, måste vara grunden i ett samhälle, där alla skall kunna känna trygghet ekonomiskt och även socialt. Det är genom en hög sysselsättning och genom en produktion av meningsfulla varor som vi kan få resurser för att garantera tryggheten för våra barn, äldre, sjuka och handikappade. Vi har i vårt land byggt upp ett avancerat ekonomiskt trygghetssystem med pensioner, bostadsbidrag, sjukpenning, barnbidrag m.m. Vidare har vi en omfattande sjukvårdsapparat och en betydande vårdoch servicekapacitet på den sociala sidan. Enbart under den senaste femårsperioden har samhällets utgifter för den sociala tryggheten ökat från ca 44 miljarder kronor per år till 106 miljarder kronor per år. I fast penningvärde räknat innebär detta en ökning med ca 46 946. Räknat i andel av bruttonationalprodukten betyder det en ökning från 20 96 till 35 96. Trots att samhället sålunda satsar mycket betydande belopp på den sociala tryggheten, upplever sig många vara hårt trängda ekonomiskt. Många får köa för att få den omvårdnad och service som de är i behov av. Hur kan då detta komma sig? Hur används alla resurser som satsas på den sociala sidan? Hur kan så stora ekonomiska resurser ha satsats, utan att vi har fått ett socialt trygghetssystem som ger en garanterad grundtrygghet på en rimlig nivå för alla som bor här i landet? Statsrådet Troedsson har något varit inne på befolkningsutvecklingen, som innebär att vi får en stark ökning av antalet åldringar och därmed ett ökat vårdbehov. Jag skall inte ge mig in på någon sifferexercis i detta fall. Siffrorna finns f. ö. att läsa i socialhuvudtiteln. Men med utgångspunkt i den utveckling som anges i statsbudgeten måste man, enligt min mening, ta upp några frågor. Det är riktigt att den ändrade befolkningsstrukturen har bidragit till att en betydande del av de nya resurserna på det sociala området ställts till förfogande för de äldre. Men hur har då de övriga tillkommande resurserna fördelats? Man kan i ett kort anförande inte redovisa hela den sociala utvecklingen, men det finns dock ett genomgående drag i den successiva uppbyggnaden av vårt sociala trygghetssystem, som jag anser ger en förklaring till att resurserna inte kunnat användas för att åstadkomma en heltäckande ekonomisk grundtrygghet för alla. Förklaringen är att huvuddelen av de under de senaste åren beslutade reformerna bygger på inkomstbortfallsprincipen. Detta system gynnar konsekvent den som har en bättre ekonomisk situation. De grupper i samhället som har det svårast ekonomiskt — exempelvis flerbarnsfamiljer med låga inkomster, missbrukare och socialt utslagna människor — utsätts däremot oftast för en noggrann prövning innan de kan få de ekonomiska bidrag som de behöver för att kunna klara sig. Principen för standardtrygghet leder till att den som uppnått en hög inkomst kan bevara denna vid sjukdom, vid arbetslöshet och efter pensioneringen. Den däremot som alltid levt under sämre ekonomiska förhållanden får fortsätta med detta. Den benägenhet som finns att sätta låga löner inom yrken som domineras av kvinnor, liksom det förhållandet att den som utför arbete i hemmet med vård av barn inte ges pensionsoch trygghetsgrundande ersättning för detta arbete, har medfört att kvinnorna ofta blir missgynnade av det trygghetssystem som bygger på standardtrygghetsprincipen. Detta system bidrar till att bibehålla i stället för att överbrygga ojämlikhet i ekonomisk standard mellan människor. Självfallet är det i första hand de stora inkomstklyftorna i vårt samhälle liksom det faktum att alla inte kan få arbete som är grunden till att standardtrygghetssystemet slår så här snett. Även om man som politiker inte skall blanda sig i de förhandlingar som förs mellan arbetsmarknadens parter, kan jag ändå inte låta bli att framföra synpunkten att det vore önskvärt med en starkare prioritering av låglönegrupperna. Detta borde exempelvis kunna ske på bekostnad av de redan privilegierade grupper som genom att avtala sig till sociala förmåner som går utöver den allmänna försäkringen skaffar sig än större fördelar. Detta att vissa grupper förhandlingsvägen skaffar sig bättre sociala förmåner än andra väcker också kompensationskrav. Dessa kompensationskrav är grunden till flera av de standardtrygghetsreformer som genomförts. Kompensationskraven är i och för sig lätta att förstå. Jag anser dock att statsmakternas beslut om användandet av de medel, som kan disponeras för socialpolitiska åtgärder, inte får styras av de resultat som uppnås i löneförhandlingar för vissa ekonomiskt starka grupper. Samhället måste i stället disponera resurserna på ett sådant sätt att man —i synnerhet i ett kärvt ekonomiskt läge — i första hand satsar på att garantera tryggheten för de sämst ställda grupperna. Det jag nu sagt om standardtrygghetssystemets nackdelar ur jämlikhetssynpunkt innebär inte att jag menar att vi skall slopa ATP, sjukpenning och andra förmåner som i dag bygger på denna princip. Däremot anser jag att man för framtiden bör inrikta sig mera på jämställdhet och på solidaritet med eftersatta grupper än på att ytterligare gynna den som redan har en hygglig situation. Det förstahandsmål som nu måste sättas upp för det ekonomiska reformarbetet skall vara att få till stånd ett enkelt och rättvist socialt trygghetssystem, där alla garanteras en ekonomisk grundtrygghet på en skälig nivå. Socialutredningens förslag om införande av ett socialförsäkringstillägg bygger i viss mån på tanken om en ekonomisk grundtrygghet. Man kan kanske se det förslaget som ett steg i den riktning som vi bör följa. Men det är ett litet steg, som inte på något avgörande sätt bidrar till förenklingar i den snårskog av bidrag och regler som vårt nuvarande ekonomiska trygghetssystem efter hand har kommit att utvecklas till. I dag regleras vissa ekonomiska stödformer i lagen om allmän försäkring. Därutöver finns ett flertal andra lagar som reglerar rätten till stöd i olika situationer. Det är också olika instanser som prövar huruvida rätt till ekonomiskt stöd föreligger och som svarar för utbetalningen. Som ett första steg mot ett bättre socialt trygghetssystem borde alla regler som i dag finns i lagen om allmän försäkring och ett flertal andra lagar kanske sammanföras i en enda lag. I arbetet på ett nytt socialt trygghetssystem bör man beakta följande synpunkter. Grundläggande är att samhället i olika situationer där man av olika skäl inte kan klara sin försörjning garanterar alla en ekonomisk grundtrygghet. Det ekonomiska trygghetssystemet skall vara så enkelt och överskådligt att den enskilda individen kan överblicka det. Systemet skall vara rättvist. Stödet bör därför så långt det är möjligt vara likformigt, dvs. utgå efter samma princip oberoende av vilket skäl som föranlett stödbehovet. Det är angeläget att varje vuxen behandlas som en ekonomiskt självständig individ. Därigenom bidrar man till att skapa en större självständighet och ett ökat oberoende hos alla. Samtidigt undanröjs många av de orättvisor som sammanhänger med att flera av dagens stödformer ger olika utfall beroende på vilket civilstånd eller vilka sammanboendeformer man har. Utgående förmåner måste vara lika för män och kvinnor. Systemet skall alltså ge en grundtrygghet men samtidigt vara så konstruerat, att det stimulerar människorna att genom egna insatser klara sin försörjning. Eftersom detta också har ett nära samband med skattesystemets utformning, måste man samordna skattesystemet med det sociala trygghetssystemet. Detta bör vara så utformat att det bidrar till en jämnare fördelning av ekonomiska resurser. I det sammanhanget är det inte bara fråga om en utjämning mellan individer med olika inkomst, utan det är också nödvändigt att åstadkomma en utjämning mellan barnfamiljer och icke-barnfamiljer i samma inkomstläge. I allt socialt arbete måste samhällets stöd till den enskilde syfta till att göra den enskilde i stånd att ta hand om sig själv, att ta ansvar för sin egen situation. Man måste lägga en grund att stå på och att gå vidare ifrån. Man måste stimulera självförtroendet och ta vara på de positiva resurser som finns hos alla människor. En hög generell grundtrygghet bör rimligen leda till att flera människor kan klara sin egen situation utan individuell hjälp. Detta leder i sin tur till en minskning av individuellt behovsprövade, personalkrävande åtgärder. I slutskedet bör detta leda fram till att större resurser, såväl personella som ekonomiska, kan frigöras för att ge adekvat hjälp åt de människor som trots en högre generell grundtrygghet ändå behöver samhällets hjälp. Naturligtvis kan vi inte i ett kort perspektiv åstadkomma en väsentligt ändrad resursfördelning på det sociala området. Men mot bakgrund av den utveckling vi haft behöver vi i dag diskutera en långsiktig målsättning på det socialpolitiska området, syftande till en så effektiv användning av resurserna som möjligt. Inom centern ser vi det som angeläget att åtgärder för grundtrygghet mera än hittills prioriteras i arbetet med framtida sociala reformer.
Herr talman! Det är med en viss tvekan som jag ger mig in i polemik med Erik Larsson, min gode vän från socialutskottet, där vi har ett gott samarbete och Erik Larsson är en progressiv natur. Men Erik Larsson sade någonting om att jag skulle ha skräckdrömmar, och då måste jag svara att jag inte har några skräckdrömmar, men det finns naturligtvis människor som har det på grund av den borgerliga politik som nu förs. Jag vill också fråga Erik Larsson: Var det någonting i min skildring som inte stämde? Också Erik Larsson beskrev ju barnfamiljernas situation som bekymmersam. Jag talade om bostadssvårigheterna för ungdomen, och jag talade om ungdomsarbetslösheten. Jag behöver bara ta dessa exempel för att ställa frågan: Vad var det i mitt anförande som Erik Larsson tyckte så illa om att han vill beteckna det som skräckdrömmar?
Herr talman! Vad som föranledde mig att tro att Göran Karlsson haft skräckdrömmar var den helt annorlunda debatt han för här i kammaren i jämförelse med den han för i utskottet. Där har vi, som Göran Karlsson helt riktigt påpekade, mycket ofta varit överens, och vi har med utgångspunkt i fakta försökt bedöma frågor på ett bra sätt. Men också en annan sak föranledde mig att tala om dessa skräckdrömmar, och det var att Göran Karlsson sade att allt som är snett i samhället beror på den borgerliga regeringen — jag fick ett bestämt intryck av att detta är hans inställning. Vi är alla överens om att vi i samhället har behov av att få nya reformer på olika områden. Många människor sitter i kläm i dagens samhälle, och många människor satt i kläm också på den tid Göran Karlssons parti hade regeringsansvaret. Vi har många eftersatta grupper, och vi måste fortsätta med sociala reformer. Mot den bakgrunden tycker jag att det vore önskvärt att vi skalade bort överdrifterna i den socialpolitiska debatten och försökte mötas på en faktanivå och diskutera oss fram till vad det är som förenar våra olika ståndpunkter och hur vi skall kunna kompromissa oss samman till det gemensammas bästa. Det är, Göran Karlsson, en sådan linje jag tycker att vi skulle försöka hålla oss till litet mer i den här debatten.
Herr talman! Det är klart att man kan önska den situationen. Men nu är Erik Larsson och hans parti i samröre i regeringen med moderata samlingspartiet, som har en annan syn i många frågor än vad vi har. Och den synen präglar den borgerliga regeringen i mycket hög grad. Erik Larssons partivänner i regeringen tycks inte kunna stå emot de krafter som leds av exempelvis Gösta Bohman. Självfallet är det skillnad på den debatt vi för i utskottet och den vi för här. I utskottet tvingas vi ta ställning i konkreta frågor. I dag har vi en allmänpolitisk debatt, Erik Larsson. Och då är det naturligt att man utvecklar sig på ett annat sätt än man gör i en liten församling. Jag vill inte ha någon annan debatt än den i utskottet, men Erik Larsson får ändå finna sig i att den borgerliga regeringen kritiseras. Jag har inte gjort anspråk på att mena att den skulle ha åstadkommit all nöd och allt elände som kan finnas för en del människor i vårt land. Men jag säger att borgerlig politik, såsom den bedrivs i dag, tyvärr är en fara för många människor— Erik Larsson får tycka på sitt sätt — och att det är min absoluta uppfattning att den är misslyckad.
Herr talman! Det lönar väl inte mycket att Göran Karlsson och jag diskuterar våra uppfattningar om den nu sittande regeringen. Jag förstår att vi på den punkten har väldigt svårt att komma överens. Jag delar inte heller Göran Karlssons uppfattning om synen på den regeringspolitik som förs. Jag tror att mycket gott kommer fram av den politiken, om vi får tillfälle att fortsätta och få de resurser utan vilka inget politiskt parti i det här landet kan göra några bestående insatser på det sociala området. Jag hoppas fortfarande på att vi skall kunna föra en seriös debatt om hur vi skall använda de knappa resurser som står oss till buds på ett riktigt sätt i den framtida socialpolitiken.

Herr talman! Vad menas egentligen med begreppet familjepolitik? Egentligen finns det ingen familjepolitik. Vad det gäller är en stor och allmän social fördelningsfråga i samhället som inte bara berör hushåll med barn. Och genom att utgå ifrån att människor lever i familj slås automatiskt en massa människor ut ifrån någon form av gemenskap. Vad är en familj för något? Är det när två i något slags förening bor ihop — mor och barn eller man och kvinna? Är det också en familj när två män bor ihop? Om man är ensamstående — ja, då är man inte familj. Då är man definitivt utanför. Och den ”riktiga” familjen består av man och hustru och helst två barn, och familjebegreppet förknippas av många med harmoni och trygghet. I den borgerliga ideologin värnar man om familjen på alla vis. För det första förutsätts att de flesta lever i familj, och för det andra är samhället planerat för ett traditionellt familjemönster. Ta som exempel våra bostadsområden! Vare sig det gäller ett småhusområde eller ett flerfamiljshusområde så är lägenheterna byggda för familjer och för isolering, dvs. man utestänger sig själv och andra från en naturlig gemenskap. Varje lägenhet har ofta en komplett utrustning med kyl, frys, TV, radio, stereo och en massa andra kommersiella prylar. Jag skulle vilja påstå att allt har ett dolt syfte att isolera människor från varandra. Att efter en lång dags arbete fort stänga dörren, laga maten, och i ensamhet, vare sig man lever i familj eller är ensamstående, sjunka ner framför TV-n och sedan gå i säng för att orka med nästa dags likadana rytm — det är faktiskt så de flesta människor lever. Om någon nu tror att jag är ute efter att slå sönder familjen eller familjebegreppet så är det fel. Men jag menar att familjebegreppet måste brytas upp. Det måste finnas möjlighet att få känna gemenskap i andra former. Vad ligger det för livskvalitet i att hat.ex. en TV i varje lägenhet eller en fylld frys när samtidigt barn lämnas utan tillsyn, gamla människor lämnas att dö i ensamhet och kön till att komma in på allergikeravdelningen på ett stort sjukhus är tre år lång? Vad ligger det för livskvalitet i att köpa alla de glittrande prylar som reklamen lockar oss att tro att vi behöver? En hänsynslös kommersialism bygger upp ett behov, så att man tror att man måste ha en viss pryl och så att den som inte har råd att skaffa den ofta helt onödiga prylen automatiskt blir utanför. Det är ett mönster som många av oss känner igen. Det här är en annan sorts utslagning än den vi i andra sammanhang ofta talar om, men den hänger samman med den sociala och ekonomiska utslagning som allt oftare drabbar människor i vårt samhälle. Människor utlämnas, tvingas köpa och tvingas bo i bostadsformer som inte fungerar.

Då, herr talman, skulle man hinna att både leva och känna trygghet och gemenskap! Med ett annat sätt att leva skulle människorna också må bättre och alla skulle tjäna på det, både ekonomiskt och socialt. Och det skulle förstås också bli samhällsekonomiskt lönsamt, som det heter. Det sätt vi nu lever på innebär att vi rusar vidare in i en energislösande plastålder med konstlad gemenskap och glädje och utan tid vare sig för oss själva eller för andra, och resultatet blir isolering och utslagning. Herr talman! Jag skall nu övergå till att tala om kvinnors villkor och kamp, som ju är en stor del i familjepolitiken. Det är på i huvudsak fyra olika områden som kvinnokampen måste föras: det är på arbetsmarknadens, utbildningens, bostadens och barnomsorgens områden. Kvinnorna har en alldeles egen arbetsmarknad, som har vissa mycket negativa karakteristika. För det första är antalet yrkesområden snävt. Heltidsarbetande kvinnor arbetar i ett 20-tal yrken, som i de flesta fall är en direkt förlängning av hemarbetet. Deltidsarbetande kvinnor återfinns i bara fem yrkesområden. För det andra arbetar kvinnor av olika skäl deltid i hög grad. Uppemot hälften av de förvärvsarbetande kvinnorna har deltidstjänster. Med deltid följer — det vet vi — ofta mindre stimulerande arbetsuppgifter, sämre lön och också sämre sociala förmåner. Fortfarande betraktas mannen som huvudförsörjaren i den traditionella familjen med kvinnan som en arbetskraftsreserv, med en lön som man ser som ett komplement till mannens. Allt fler kvinnor inser att den enda vägen till ekonomisk och social frigörelse är att förvärvsarbeta, och därför börjar också allt fler kvinnor att arbeta utanför hemmet. Varför arbetar så många kvinnor på deltid? Orsakerna till det är förstås många. Det saknas jobb, kvinnor blir oftare arbetslösa än män, var sjätte ung kvinna är i dag arbetslös, och då är deltidsarbetet ofta den enda utvägen. Det saknas också bra kommunikationer, vilket gör att kvinnor ofta har de längsta restiderna. Det saknas vidare daghem och fritidshem. Det saknas kollektivitet i hemarbetet. Kvinnor är med andra ord mer eller mindre förhindrade att arbeta heltid. Fortfarande dubbelarbetar de flesta kvinnor. För en tid sedan gjordes en undersökning på Astra i Södertälje vilken visade att matlagning, disk, inköp, städning och sådant som hör till hemarbetet tog inte mindre än tre timmar varje dag. De tre timmarna stod kvinnorna för. Man gjorde också uträkningen att kvinnor, om de skulle ha lika total arbetstid som männen, inte skulle hinna jobba mer än 25 timmar i veckan. Det finns andra undersökningar som säger att förvärsarbetande kvinnor tvingas använda 42 timmar i veckan för hemarbetet — alltså mer än man använder för ett normalt heltidsarbete. Det är inte att undra på då att de flesta kvinnor inte orkar engagera sig fackligt och politiskt. Kravet på sex timmars arbetsdag växer sig allt starkare. Det blir nödvändigt att få en förkortad arbetsdag, både med tanke på jämställdheten och med tanke på att fler totalt behöver arbete med den stora arbetslöshet vi har i dag. Kvinnor måste få slippa diskrimineringen på arbetsmarknaden med deltidstjänstgöring för att klara av ett hemarbete som alla i familjen borde dela på. Kvinnokön ger lägre lön. Det hänger samman med att kvinnor arbetar deltid, men det är också så att kvinnors traditionella arbeten inom t.ex. vårdyrkena värderas lägre. Rent formellt har kvinnor samma möjlighet till utbildning som män. Men i praktiken fungerar det helt annorlunda. Kvinnor väljer kortare utbildning, avbryter oftare utbildningen än män. När kvinnor väljer yrken så är valet starkt könsbundet. Kvinnor måste bl.a. genom studierådgivning stimuleras och uppmuntras att välja utbildningar som leder till andra yrken. Både på utbildningens och på arbetsmarknadens område måste kvinnor kämpa mot en mer eller mindre öppen diskriminering. När det gäller bostaden och dess utformning och belägenhet verkar det som om statsplanerare, arkitekter och politiker försökt att sabotera kvinnans önskan att förvärvsarbeta. I planeringen av lägenheter och bostäder borde man utgå från att försöka utforma dem efter de krav människor ställer. Bostaden och bostadsområdena borde fungera för dem som bor där. Men så är det inte. Bostadspolitiken har inte följt med i samhällsutvecklingen. Hur bostadspolitiken skall utformas är en vital jämlikhetsfråga och därmed också en kvinnofråga. Eftersom fyra av fem föräldrar numera arbetar borta vore det naturligt att samhällsplaneringen utgick från sådana fakta i bostadsbyggandet, i utformningen av kollektivtrafiken och samhällsservicen — jag tänker på såväl den sociala som den kulturella och den kommersiella servicen — och på så sätt underlättade för barn och vuxna att klara av dryga arbetsdagar. Men det är precis tvärtom. I stället för att satsa på kollektiva boendeformer med gemensam mathållning och barnomsorg, och i stället för att satsa på kollektivtrafik som fungerar, så gör man tvärtom. Man satsar 70 96 av bostadsproduktionen på småhus, som försvårar för människor och främst för kvinnor att förvärvsarbeta, därför att samhällsservicen blir dålig. Och i stället för att satsa på kollektivtrafik bygger man högbroar och flerfiliga motorvägar, samtidigt som man drar in busslinjer och på så sätt aktivt stimulerar till privatbilism. Jag talade i början om hur viktigt det är att bryta människors isolering i bostadsområdena och satsa på andra samlevnadsformer mellan människor och mellan olika generationer. Men hur bostadspolitiken utformas har en speciell betydelse för kvinnorna, eftersom det är de som än så länge och under en överskådlig framtid står för markservicen, för hemarbetet i familjerna. Det sista området som griper in i kvinnokampen är utbyggnaden av barnomsorgen. Daghem och fritidshem skall självfallet byggas för barnens skull, men utbyggnaden av barnomsorgen är ofta en grundförutsättning för att kvinnorna skall kunna komma ut i förvärvslivet. Minst hälften av alla förskolebarn har förvärvsarbetande mödrar. Redan inom ett år efter barns födelse är 60 96 av mödrarna ute i förvärvslivet. För några år sedan fattade riksdagen beslutet att försöka vädja till kommunerna att bygga 100 000 daghemsplatser på fem år. Vänsterpartiet kommunisterna protesterade mot den låga utbyggnadstakten, eftersom redan då 450 000 förskolebarn behövde plats på daghem. Nu visar det sig att inte ens dessa 100 000 platser kommer till stånd. Det borde vara dags för politiker att inse att det inte räcker med vädjanden och hopp om god vilja när det gäller att trygga barnens omsorg. För det första behövs det en lagstiftning som tvingar kommunerna att bygga bort bristen, så att alla barn får plats. För det andra måste kommunerna få pengar av staten till att bygga och driva daghem och fritidshem. Borgerliga politiker gör inget för att underlätta kvinnornas utträde på arbetsmarknaden. Till kvinnorna vill man i stället ge nålpengar — jag tror det är 25 kr. om dagen — som dessutom skall beskattas. Jag sade tidigare att kvinnokön ger lägre lön, men den borgerliga lönen till hemarbetande kvinnor slår alla rekord i fråga om låghet. Regeringen säger sig värna om sysselsättningen och om jämställdheten mellan män och kvinnor. Men rätten till arbete garanterar man inte genom en slapp låtgåpolitik eller genom en gåvopolitik åt företagen i tron att de s.k. fria marknadskrafterna skall åstadkomma arbetstillfällen. För att garantera en sysselsättning krävs en planmässig utbyggnad av industri, kommunikationer, social och kulturell service, utbildning och mycket annat. Kvinnans fulla rätt till ekonomiskt oberoende kan inte förverkligas så länge hon förvägras rätten till arbete. Kampen för likställdhet mellan kvinnor och män måste gälla rätten till kortare arbetsdag för alla. Regeringen vill att arbetstidsförkortningen skall bli möjlig bara för högavlönade småbarnsföräldrar som har råd att avstå en fjärdedel av sin lön för att vara hemma med barnen. Det kan man kalla jämställdhetspolitik av borgerlig modell.

Herr talman! Vi har i vårt samhälle många ungdomar som har svåra problem. De känner sig isolerade, rotlösa och otrygga och blir lätt offer för narkotikaoch alkoholmissbruk. Vilken är då orsaken, och vad kan vi göra för att förebygga? Orsaken kan till en del vara den centralisering som tidigare har ägt rum i samhället. När det i dag satsas på att de sociala aspekterna skall få ökat utrymme i samhällsplaneringen är det därför enligt min mening ett steg i rätt riktning. Hur skall vi förebygga? Vi måste ge alla de unga ett arbete. Alla partier har som målsättning att alla som vill ha ett arbete också skall få det. I centerns partiprogram heter det: ”Arbete är grunden för försörjning och trygghet. Samhället skall garantera att principen om trygghet för individen till arbete och inkomst kan förverkligas. Arbetsmarknadspolitiken skall vara inriktad på att ge människorna möjlighet till fritt vald och meningsfull sysselsättning. Det är angeläget att tillvarataga möjligheterna till växling mellan utbildning och yrkesliv.” Hurdan är då situationen i dag? I december månad 1977 hade vi 77 000 arbetslösa. Det är en mycket hög siffra, även om den är lägre än siffran för december året innan. Arbetslösheten fördelade sig på 36 000 kvinnor och 41 000 män. Men, och det är verkligen bekymmersamt, av de arbetslösa i december var 27 000 ungdomar mellan 16 och 24 år. Vi vet att ungdomsarbetslösheten oroar inte bara i vårt land. Vid det nordiska statsministermötet i december uppnåddes enighet om att det i de nordiska länderna skall föras en politik som kan säkra sysselsättningen både på kort och lång sikt. Åtgärder för att tillförsäkra ungdomen arbetstillfällen skall studeras gemensamt, säger statsministrarna. Även inom OECD har man uppmärksammat dessa problem och man har beslutat att ta nya tag mot ungdomsarbetslösheten. Var och en förstår mycket väl hur svårt det kan vara för en ung människa som vill ha men inte kan få ett arbete. Det kan vara en ungdom som är färdig med sin utbildning eller en som är skoltrött och söker jobb men inte kan få något. Att inte tjäna egna pengar, att vara beroende av föräldrar eller socialvård kan ge en känsla av osäkerhet och maktlöshet, ja, den unge kan helt enkelt känna sig utanför i samhället. Det här är mycket farligt. Det kan skapa isolering och passivitet. Och det är oerhört angeläget att någonting sker snabbt som förändrar situationen för ungdomen i vårt land. Det är viktigt att sysselsättningen för de arbetslösa ungdomarna upplevs som ett problem, ja, som hela samhällets angelägenhet. Det behövs intim samverkan mellan främst arbetsförmedlingen, skolmyndigheterna, de sociala nämnderna och representanter för arbetslivet. Vad har då hänt som är ägnat att förbättra situationen? Regeringen har verkligen vidtagit kraftfulla åtgärder. Omkring 20 800 ungdomar under 25 år deltog i december 1977 i arbetsmarknadsutbildning. Det var en ökning med ca 6 500 jämfört med samma månad 1976. I december 1977 deltog ca 23 500 ungdomar under 25 år i olika slags beredskapsarbeten. Det var ca 7150 fler än vid motsvarande tidpunkt 1976. Riksdagen antog under hösten 1977 ett arbetsmarknadspolitiskt åtgärdsprogram för hösten och vintern 1977/78. Åtgärdsprogrammet omfattar en rad insatser för sammanlagt ca 2 miljarder kronor, av vilka de flesta sätts in under tiden fram till den 1 juli 1978. En stor del av dessa samlade insatser avser åtgärder som syftar till att motverka arbetslösheten bland ungdomar. I budgetpropositionen 1977/78 sägs att det nu inte är möjligt att ta ställning till behovet av fortsatta åtgärder av detta slag efter den 1 januari 1978 men att regeringen kommer att pröva denna fråga i särskild ordning om utvecklingen gör det motiverat. De flesta av de åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet för vintern 1977/78 är av sådan art att de faller inom området för regeringens beslutanderätt. I budgetpropositionen föreslås dock vissa insatser som direkt avses komma bl.a. den arbetslösa ungdomen till del. Arbetsförmedlingens utbyggnad föreslås således fortsätta även under nästa budgetår med särskilt intensiva insatser för att hjälpa arbetslös ungdom. Ett nytt system för bidrag till kommunala beredskapsarbeten, vilket främjar en inriktning på dagsverksbilliga arbeten, föreslås. Detta bidrar till att få fram arbeten som är lämpliga för ungdomar. I budgetpropositionen sägs också att ansträngningarna att förverkliga målet att alla ungdomar skall garanteras arbete, praktik och utbildning fortsätter. Ytterligare åtgärder i detta syfte kommer att övervägas, bl.a. på grundval av sysselsättningsutredningens nyligen avlämnade förslag. Det har nu kommit besked om att regeringen beslutat tillsätta en ungdomsdelegation som på olika sätt skall verka för att alla ungdomar garanteras arbete, praktik eller utbildning. Även det beskedet visar hur aktivt regeringen arbetar för att söka lösa de här frågorna. Det är givetvis angeläget att alla medverkar, att insatser görs på olika nivåer, att stat, landsting och kommuner var och en på sitt område gör insatser och att arbetsgivare och företagsledare också hjälper till. Jag tror att det är nödvändigt med en genomgång av alla arbetsplatser, stora och små, för att söka möjligheter till ökad sysselsättning, och då speciellt för ungdom. Det vore också bra med en översyn av paragrafer och bestämmelser så att de inte utgör hinder för anställning av ungdomar. Jag anser också att vi måste få en utbildning med starkare band mellan skola och arbetsliv och längre praktikperioder i skolan. Bäst tror jag det vore med varvad utbildning — teori en termin och praktik nästa. Det skulle förbättra situationen för skoltrötta elever, och det skulle också förbättra kontakterna mellan skola och arbetsliv, samtidigt som eleverna kunde känna ökad trygghet och säkerhet inför sitt inträde på arbetsmarknaden. Vi måste, som jag sagt tidigare, hjälpas åt. Det är en gemensam uppgift för ossaalla att se till att de unga får sysselsättning. Det är ett stort ansvar som vilar på var och en av oss.

Herr talman! Aldrig tidigare i historien har föräldrarna kunnat köpa så mycket prylar åt sina barn som under 1970-talet. Men villkoren är olika för olika familjer. Alltjämt är välståndet ojämnt och orättvist fördelat. Under 1950 och 1960-talen väntade sig många att en materiell välståndsökning skulle lösa många av de sociala problemen och göra människor lyckligare. Välståndsökningen underlättar visserligen för människor att ta itu med andra bekymmer än mat och husrum. Men tyvärr måste vi inse att många av orsakerna till dagens barnoch ungdomsproblem har vuxit fram som en biprodukt till många av de stora reformerna. En hög bostadsstandard har vi fått till priset av större och sterila bostadsområden med främlingsfientlighet, långa resvägar till både arbete och service, med en bullrig trafik och utan några lekplatser för barnen. En längre utbildning för alla har vuxit fram utan att vi har kunnat lösa sociala problem som mobbning och skolk och utan att de svaga eleverna fått sin chans. Kvinnorna har äntligen fått komma ut på arbetsmarknaden, eftersom samhället nu behöver dem, men detta utan att jämställdheten mellan kvinnor och män har blivit verklighet och utan att en god barnomsorg har bejakats. Kvinnans roll har radikalt förändrats men mannens roll har inte gjort det. De 10 96 pappor som tar barnledigt är en försvinnande liten grupp. Välståndet bygger bl.a. på specialisering. Människors liv är i dag sönderstyckade. Generationerna lever åtskilda från varandra. Vi bor på ett ställe, arbetar på ett annat, har vårt föreningsengagemang eller vår fritidssysselsättning på ett tredje. Barnens kontakter med vuxna har blivit färre — det finns många barn i dag som inte vet hur gamla ser ut. Det finns få vuxna som deltar naturligt i barnens liv och hjälper dem att lösa konflikter och lär dem goda spelregler. Dagens barn får också leva vägg i vägg med ett stort antal människor utan att dessa människor angår varandra eller har några kontakter med varandra. Å andra sidan upplever barn i massmedia närbilder från avlägsna och ofta dramatiska miljöer, avlägsna problem kommer dem nära men nära existerande människor är avlägsna. Kärnfamiljen är ofta hänvisad till att själv lösa alla problem. Samhället i vid mening, dvs. alla andra, griper in först när familjens misslyckande är så kapitalt att det är fara för liv och lem. Det slutna och opersonliga samhället blir en verklighet. För att ett mänskligare samhälle skall uppnås krävs bl.a. en öppenhet och tolerans mot andra människor. Barn kan skapa förutsättningar för en ökad öppenhet, exempelvis genom att vi får kontakt med andra barns föräldrar. Barn kan kanske förändra mannens inställning från att vara karriärinriktad till att visa mer känslor, till att öppna sig mot andra människor. Barn kan bidra till att öka gemenskapen mellan vuxna och göra arbetslivet och boendemiljön mänskligare. Utan debatten om barns behov hade aldrig diskussionen om arbetstidsförkortning och flexibel arbetstid fått den intensitet som den har, och trafiksaneringen i många bostadsområden hade aldrig kommit till stånd. Om vi i reformeringen av samhället tar hänsyn till barnen blir det också ett bättre samhälle för de vuxna. Barnen behövs helt enkelt. Det är ett allvarligt symtom på ett barnfientligt samhälle när det föds färre barn. Det är också ett symtom på att ojämlikheten mellan kvinnor och män är stor. En betydande del av statens, landstingens och kommunernas utgifter gäller insatser för barn och ungdom. Barnbidrag, bostadsbidrag, den kommunala barnomsorgen, skolväsendet, stödet till barnoch ungdomsorganisationer, till idrott och kultur utgör den största delen av utgifterna. Åtskilliga utredningar har behandlat barns villkor och barnfamiljernas situation. Ändå har vi inte lyckats lösa den ekvation som föräldrar dagligen kämpar med: hur de skall få arbetstid, restid, fritid, familjeumgänge, hushållsarbete, tid för föreningsarbete m.m. att gå ihop. Den som har högre ekonomisk standard har dock bättre förutsättningar att lösa problemen. Barn till föräldrar ur socialgrupp 1 har t.ex. kortare vistelsetider på daghem än barn ur socialgrupp 3. Det delade ansvaret för barnen finns i de familjer där kvinnorna har högre inkomst — det visar försäkringskassornas redovisning av föräldraledigheten. I de familjerna tar papporna barnledigt i större utsträckning. Det är lättare att vara jämställd om man också har råd med det. Sämst möjligheter att få ekvationen att gå ihop har de ensamma föräldrarna, vilka till 93 96 består av ensamma mammor. Enligt socialstyrelsens levnadsoch miljöundersökning — SOMI — som presenterades våren 1977 om förhållandena i Stockholms län har ensamma mammor lägre lön, längre arbetstider, dåliga arbetsförhållanden, sämre hälsa, färre grannoch vänkontakter, längre vistelsetider för sina barn på dagis m.m. Även mångbarnsfamiljerna är en grupp som inte kommit i åtnjutande av den allmänna välståndsutvecklingen i samma utsträckning som andra grupper. Också de har lägre inkomst, sämre standard per capita och sämre möjligheter att få sin barnomsorg ordnad. De är överrepresenterade som socialbidragsmottagare och har färre tillfällen till vidareutbildning. Mångbarnsmammorna har även lägre förvärvsfrekvens. I förra veckan kunde vi läsa om en sexbarnsmamma som hungerstrejkade i protest mot matpriserna. Även om familjens ekonomi blev mycket summariskt presenterad i tidningarna, så är det ändå kärvt för en familj med så många barn att leva på en godtagbar nivå. Barnbidrag och föräldrapenning på sammanlagt ett par tusen kronor i månaden glömdes bort i tidningsreferaten, förmåner som förbättrats sedan den nya regeringen tillträdde. Folkpartiet har haft en arbetsgrupp som under 1977 arbetat med förslag till en politik för barn och ungdom på 1980-talet. Arbetsgruppens förslag presenterades i december förra året. Åtskilliga reformförslag presenterades i arbetsgruppens rapport. I en liberal reformpolitik är dock en god kommunal tillsyn grunden för en valfrihet för familjerna, för jämställdhet mellan kvinnor och män och för trygghet för barnen. Alla som vill ha kommunal tillsyn måste få det, slår arbetsgruppen fast. Denna regering har hårdare än den tidigare slagit fast att i ett starkt begränsat utrymme för sociala reformer måste daghemsutbyggnaden prioriteras tillsammans med vården för de gamla. En daghemsplats är det viktigaste stödet såväl ekonomiskt som socialt och mänskligt till ensamstående föräldrar, till mångbarnsfamiljerna och till de ekonomiskt svaga grupperna i samhället, och det är i synnerhet ett stöd för barnen. En planering bör snabbt komma till stånd för att nå det mål som riksdagen uttalade våren 1976, dvs. att behovet av barnomsorg skall vara täckt inom en tioårsperiod. Utbyggnaden av barnomsorgen måste också kombineras med en fortsatt utbyggnad av föräldraförsäkringen, så att arbete och familj kan förenas. Arbetsgruppen har också tagit upp kravet på att deltidsförskolan bör fortsätta att utbyggas till att på sikt också omfatta alla fyraåringar. Det skall vara ett stöd för de barn som inte kommer i kontakt med daghemmen. Fler små enheter behövs också inom barnomsorgen. Lägenhetsdaghem kan framför allt lösa de stora tätorternas problem att hitta mark för utbyggnaden. Män måste i allt större utsträckning rekryteras som personal. Pensionärer och skolungdom bör få ökade möjligheter att hjälpa till i barnomsorgen. På så sätt kan generationerna knytas samman. Föräldrar, personal och barn måste få ett ökat inflytande på barnomsorgen. Därför behövs lokala styrelser för daghemmen och fritidshemmen. I en motion angående barnomsorgen till årets riksmöte av mig och andra liberaler finns de här tankegångarna återgivna. Till sist, herr talman, vill jag säga något till Göran Karlsson i Huskvarna. Han är nu inte kvar i kammaren — när kvinnorna går upp i talarstolen, då går Göran Karlsson ut. Han vinner inte förtroende för en socialdemokratisk politik när han bl.a. blundar för den daghemsbrist som den socialdemokratiska regeringen såg så lättsinnigt på. Göran Karlssons demagogi är ett hån mot de daghemsbekymmer som småbarnsföräldrar kämpat med både före och efter 1976 och ett hån mot alla de barn som lämnats utan tillsyn såväl på dagen som på natten. Men det kanske är så att Göran Karlsson tappade skygglapparna först när den socialdemokratiska regeringen föll i valet 1976. Det är väl bra att Göran Karlsson äntligen börjar se hur det är i verkligheten.

Herr talman! Bernt Nilsson har frågat mig dels om jag är beredd att lämna Roshamns Industri AB erforderligt ekonomiskt stöd för att trygga sysselsättningen, dels om jag vill medverka till att en plan upprättas för hur sysselsättningen skall upprätthållas i företag som är negativt berörda av regeringens energipolitik. En ändring av energipolitiken medför att vissa företag måste ställa om sin produktion, medan andra får förbättrade förutsättningar för sin verksamhet. Sysselsättningseffekterna kan inte överblickas innan besluten är fattade. Det är av denna anledning för tidigt att nu överväga frågan om en särskild sysselsättningsplan. Den. k. elvärmeutredningen avgav sitt betänkande Restriktioner för uppvärmningen med elradiatorer den 12 december 1977. Utredningen har utarbetat ett förslag till lag om vissa begränsningar ianvändningen av elradiatorer. Enligt utredningens bedömning kan restriktioner träda i kraft tidigast ett år efter det att riksdagen har fattat beslut. Utredningen påpekar vidare att det kan behövas konsultinsatser för att överbrygga svårigheterna för företag som behöver utveckla nya produkter. Remissbehandlingen av betänkandet avslutas den 1 mars i år. Regeringen har följaktligen ännu inte tagit ställning till utredningens förslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Jag konstaterar att industriministern var försiktig i svaret på mina frågor och kröp bakom elvärmeutredningen. Min tolkning av svaret är att ingenting kommer att hända förrän tidigast i mars, då regeringen möjligen kommer att ta ställning. Det är klart att försiktighet är dygd, och jag kan i och för sig förstå industriministern. Men nu är det ju så att bostadsministern är betydligt frejdigare. Hon talade redan förra året om att elvärme skulle förbjudas. Även energiministern har varit ute i landet och fört fram uppfattningar i denna fråga, men industriministern vill inte ta ställning, vilket jag förstår. Vardet även i detta fall så, att de här två ministrarna var ute och gjorde s.k. privata uttalanden — det börjar ju bli allt vanligare? Dess värre är skadan allaredan skedd. Efter bostadsministerns agerande — med stora rubriker i tidningarna — har marknaden för elvärmeprodukter snabbt försämrats. Vem vågar satsa på elvärme när ett par statsråd sagt att den skall förbjudas? Därför är det allvarligt att beslutet nu måste skjutas på framtiden. Roshamns Industri AB sysselsätter ungefär 65 anställda, varav ett 40-tal kvinnor. Det är en typisk småländsk småindustri i ett starkt undersysselsatt område, speciellt i vad avser kvinnor. Under 1975 och 1976 investerade företaget för att möta en enligt prognoserna väntad stark ökning av användningen av elvärmeprodukter. Men när investeringarna, produktionsutvecklingen m.m., var klara och man skulle börja få utdelning på dem, klipper bostadsministern till och säger att det skall bli förbud på de här artiklarna. Då kommer också betänkandet från elvärmeutredningen, som talar om betydande restriktioner om än inte om direkt förbud. Det är klart att Roshamns Industri AB och liknande företag under sådana förhållanden får bekymmer. Roshamns Industri AB gjorde sina bedömningar för investeringarna med stöd framför allt av den statliga energiprognosutredningens betänkande. Det varalltså en statlig utredning, som pekade mot en positiv utveckling på detta område. Men så kommer helt plötsligt statliga direktiv som går tvärtemot vad som är sagt förut. Det är uppenbart att företaget blivit fört bakom ljuset och att kastningarna genom oförsiktiga uttalanden varit för snabba. Jag anser att Roshamns Industri AB bör kompenseras för den skada det åsamkats. Jag beklagar att industriministern i dag inte kan ge något besked på denna punkt. Industriministern talar om att utredningen föreslår konsultinsatser för att överbrygga svårigheterna för företag som behöver utveckla nya produkter. Ja, det är i och för sig bra, men regeringen har inte tagit ställning i frågan. Jag vill också säga att det brådskar med åtgärder om företaget skall bestå och anställningen för personalen skall kunna tryggas. Roshamns Industri AB har idéer om hur man skall få fram annan produktion. Men de ekonomiska påfrestningarna blir nu mycket stora, eftersom man inte får några inkomster på de tidigare investeringarna utan i stället får nya utvecklingsoch investeringskostnader. Därför måste ett besked lämnas så snabbt det över huvud taget är möjligt. Blir det hjälp eller inte? Skall det bli fortsatt jobb eller arbetslöshet för de anställda? Och är det inte så, industriministern, att hela landet i dag kräver att få besked om den energipolitik och därmed den sysselsättning som vi skall ha i fortsättningen? Industrin ropar entydigt på besked. Även fackföreningsrörelsen kräver besked framför allt med hänsyn till sysselsättningsfrågorna. Industriministern säger nu i sitt svar: ”Sysselsättningseffekterna kan inte överblickas innan besluten är fattade.” Jag vet inte vad industriministern grundar det påståendet på. I varje fall Roshamns Industri AB har uppgett att det, om det inte snabbt får stöd, blir fråga om nedläggning och arbetslöshet för de anställda. Har inte industriministern lagt märke till att det inte bara är byggnadsarbetarna i Forsmark och Oskarshamn och de anställda vid Uddcomb som drabbas av regeringens brist på energipolitik? I stället för 270 000 nya jobb inom industrin har det blivit 70 000 färre, till stor del beroende på att beslut i energifrågorna inte fattats. Om nu elkraftspolitiken skall ändras så som centern vill, då borde man väl ha en genomtänkt plan för hur detta skall gå till — bl.a. för hur man skall undvika de enorma kapialförluster som det är fråga om inte bara inom kärnkraftsproduktionen och byggnationen utan också i företag av den typ som det här är fråga om. Hur skall sysselsättningen hållas uppe? Vore det inte bättre att ha en plan för detta än att lita till privata uttalanden av olika statsråd, som skapar problem för företagen och sysselsättningen? Jag vill vädja till industriministern om att så snabbt som det över huvud taget är möjligt ge Roshamns Industri AB ett besked, om ett stöd kommer att ges eller ej. Jag tycker också att det finns skäl för industriministern att ta fasta på förslaget om upprättande av en sysselsättningsplan för företag som drabbas negativt av regeringens energipolitik.
Herr talman! Först vill jag betona att det tillhör praxis att avvakta en utredning och remissomgången på en utredning innan regeringen fattar beslut. Detta måste gälla också i den här speciella frågan, även om jag är medveten om att den ändrade värderingen av elvärmens möjligheter i det långa perspektivet har skapat problem för vissa företag, lika väl som andra företag med den nya energisyn som växer fram har fått nya möjligheter att expandera. När Bernt Nilsson försöker göra detta till en energipolitisk fråga är det kanske att anstränga sig litet grand utöver vad som är lämpligt. Här sker ju en fortlöpande förändring i konsumtionsvanor och i urval av produkter. Det är ett normalt inslag i företagens vardagsliv att anpassa sig till människors nya konsumtionsvanor och till de nya värderingar som gäller. Det måste också stå statsråd fritt att delta i den debatt om samhällets utveckling som pågår och där man ju i hög grad har anledning att ifrågasätta direktelvärmen som en expansiv faktor när det gäller uppvärmning av bostäder. Det är ju tekniska, kommersiella och ekonomiska hänsyn framför allt som talar för en omprövning i det sammanhanget. Jag tycker alltså att man trots allt måste betrakta det som ett vanligt problem i näringslivet när det gäller urval av produkter, hur verksamheten skall utvecklas, hur företag skall leva med i vad som sker i samhället. Där finns en lång rad former för stöd från samhällets sida, från den 1 juli detta år sammanförda i de regionala utvecklingsfonderna. Där finns goda möjligheter för företag som måste lägga om sin produktion eller utveckla nya produkter att få stöd, om man inte klarar det för egen maskin, vilket självfallet är att föredra. Jag tror inte man skall överdramatisera det här problemet. Om i detta speciella fall företaget behöver stöd för att utveckla nya produkter är företaget alltså välkommet till de institutioner och organisationer som handlägger de ärendena.

Herr talman! Jag tar till orda i denna debatt därför att jag tycker att industriministerns svar andas en förvånande sorglöshet. Vi som representerar fackföreningsrörelsen i skilda sammanhang känner en utomordentligt stor oro inför sysselsättningsfrågorna och den energipolitik som förs i vårt land —eller kanske man skall säga avsaknad av energipolitik. Vi kan ju direkt notera att de framställningar som har gjorts från delar av regeringen på det energipolitiska området utan varje tvivel kommer att få utomordentligt långtgående konsekvenser för sysselsättningen inom stora delar av industrin. Jag tycker det är märkligt att man inte är beredd att ta upp frågan om en särskild sysselsättningsplan utifrån de tankegångar som i dag finns i regeringen om den nya energipolitiken. Vi tror nämligen, ja, vi är övertygade om att detta kommer att få allvarliga konsekvenser för stora industrigrenar. Vi ser det i de stora företagen, i Asea-Atom, självfallet, Uddcomb och de företag som är direkt berörda av kärnkraftsindustrin och dess utveckling. Vi ser det också i de små företagen som får stora arbeten för sin personal som en effekt av de byggnadsoch industriarbeten som kärnkraftsindustrin beställer. Jag har gjort en undersökning här i Stockholm som visar att det finns ett ganska stort antal firmor inom byggnadssmidesbranschen och att 15 96 av de anställda i den branschen antingen är berörda av uppsägningar eller varslade om uppsägning, beroende på bl.a. den energipolitik som förs. De får alltså i fortsättningen inte de beställningar från kärnkraftsindustrin som de hade räknat med. Detta får svåra konsekvenser, särskilt i de små företagen, eftersom det här rör sig om företag som inte har egen tillverkning. Möjligheterna för dem att finna en alternativ produktion är utomordentligt små, då den marknad som de arbetar på förutsätter en stark industriverksamhet på andra håll. Den sorglöshet som interpellationssvaret utvisar kanske kan förklaras, och den kanske kan förklaras på det viset att den energipolitik som regeringen nu för fram är en försöksballong, dvs. att förslagen kanske inte kommer att genomföras. I så fall förstår jag att regeringen inte uppfattar denna oro som så allvarlig som den i själva verket är. Men redan den oro som de bekymrade människorna ute i arbetslivet i dag känner för sysselsättningen borde leda till bättre och klarare besked från regeringen än vad det här interpellationssvaret utvisar.

Herr talman! Jag kan väl hålla med industriministern om att det är praxis att avvakta de resultat en utredning kommer till och vad remissvaren ger det tycker jag är helt i sin ordning. Jag ifrågasätter alltså inte det. Däremot ifrågasätter jag bostadsministerns och energiministerns tidigare uttalanden, som har åsamkat dessa företag skada — den skadan är ju redan skedd. Så säger industriministern att det står statsråden fritt att delta i debatterna ute i landet. Det gör det naturligtvis, men de får väl då akta sig för att på det sätt som de har gjort gå ut och säga att den och den produkten skall förbjudas. I så fall är det självklart att människorna inte kommer att köpa de produkterna i fortsättningen. Det är detta som är det allvarliga i sammanhanget, och det är ju det som Roshamns Industri AB upplever: företaget tappar därigenom de inkomster det annars skulle ha fått efter de investeringar det gjort. Detta är ett vanligt problem, säger industriministern. Men så är det väl ändå inte. Möjligen kan man säga att det blivit ett vanligt problem att statsråden går ut med egna yttranden i olika vitala frågor av allvarlig karaktär. Jag tar emellertid fasta på det senaste som industriministern sade, att företaget eventuellt kan få stöd om det har svårigheter. Detta tar jag som ett positivt besked. Men nog är det väl ändå så, att industrin har svårigheter på grund av de snabba kast som görs i industripolitiken och framför allt i elfrågorna. Vi vet att Ringhals 2 står färdigt att starta. Det kostar 1,5 milj.kr. varje dag att inte låta kraftverket göra det. Vi vet att vi har ett budgetunderskott, och i remissdebatten fick vi reda på att det underskottet ökar med 1000 kr. i sekunden. Vi vet också att det har gjorts ytterligare investeringar på ca 17 miljarder kronor sedan vi fick en borgerlig regering. Det är klart att detta medför ekonomiska påfrestningar. Jag har här en notis som säger att hela den elektrokemiska och den elektrotekniska industrins existens hotas genom Vattenfalls höjningar av priset på elkraften. Vattenfall måste naturligtvis höja priserna på elkraft för att kunna kompensera sig i den svåra situation som man har kommit in i. På grund av detta hotas nu en hel industrigren med ca 6 000 anställda. Jag hoppas att industriministern har lagt märke till det här. Det är alldeles uppenbart att när ni nu ändrar på energipolitiken, begår ni det fundamentala misstaget att göra alltför snabba kast. Det är omöjligt för industrin att med så kort varsel hinna komma runt hörnorna, och det går inte att ändra inriktning och produktion i företagen ute i landet på samma sätt som man helt enkelt vänder en plog.
Herr talman! Sivert Andersson tycker att jag är sorglös. Det är inte vad jag från oppositionens sida normalt brukar beskyllas för att vara; man tycker i allmänhet att jag har en alltför dyster syn på den industriella utvecklingen, vilket dock är fel. Jag tror nämligen att näringslivet har möjlighet att anpassa sig till den ändrade marknadsbild somt.ex. en ny syn på energihushållningen ofrånkomligen måste medföra.

Sivert Andersson överraskar mig med att ha en så konservativ syn på samhället och samhällsutvecklingen. Oavsett den energidebatt som pågår är vi ju ändå alla medvetna om vad som händer, nödvändigheten av en ny syn på hushållning med energiråvaror och att detta också måste leda till praktiska konsekvenser av den typ vi diskuterar här i dag. Det gäller då att se till att man skapar förutsättningar för företagen att bli lönsamma så att man har mera kapital och kan förändra sin produktion i förhållande till marknadens nya förutsättningar. Om det inte räcker får man från samhällets sida se till att det finns kreditmöjligheter för den uppgiften, och det är ju detta vi skapat bl.a. med vårt småföretagarprogram som i hög grad riktar sig till företag av den typ vi här talar om. Sivert Andersson beskyller oss för att med vår politik skapa problem, och Bernt Nilsson vill t.o.m. hävda att elprishöjningen är en konsekvens av den nya energipolitik vi utvecklar. Det är att helt snedvrida debatten. Elprishöjningen är ju en konsekvens av att oavsett vilka energialstrande källor man använder blir energialstringen allt dyrare. Vattenfall måste kompensera sig för detta, och det är också någonting som man måste beakta, när man utvecklar t.ex. system för uppvärmning av hus. Jag tror alltså att herrarna snedvrider denna debatt och gör den till någonting som den inte bör vara — till en energipolitisk debatt. I själva verket rör det sig om företagens möjligheter att anpassa sig till en utveckling som under alla förhållanden kommer, och den får vi försöka klara med normala industripolitiska insatser i den mån företagen inte klarar den själva.
Herr talman! Industriministern beskyller nu mig och Bernt Nilsson för att snedvrida debatten. Jag undrar vem det är som snedvrider. Det är alldeles uppenbart herr Åsling. Detta är en debatt om de sysselsättningseffekter som blir följden av vissa energipolitiska åtgärder som regeringen avser att vidta. Om dessa har i varje fall jag framfört synpunkter om att man i tid bör försöka ändra de konsekvenser som uppstår för de anställda. Det är ingen konservativ syn på de här frågorna, industriministern, att försöka se till att man skapar möjligheter för människor att även i fortsättningen ha arbete. Och det är ingen konservativ syn på de här frågorna att mena att det är rimligt att redan nu sätta sig ned och fundera ut vad den energipolitik som åtminstone delar av regeringen har för avsikt att driva igenom får för konsekvenser för sysselsättningen, så att man kan vidta nödvändiga åtgärder i tid. Det tar lång tid att ställa om en industri, inriktad på en exklusiv energiteknik, till en annan produktion med uppnående av samma sysselsättningsgrad. När det gäller kollektivtrafiken resp. sysselsättningen för de människor som arbetar i bilindustrin menar jag att man även i det fallet i tid bör sätta sig ned och fundera över på vilket sätt dessa människor skall sysselsättas i framtiden. Avsaknaden av någon som helst analys av dessa frågor i industriministerns interpellationssvar har drivit mig att blanda mig i debatten, och jag vidhåller att jag tycker att interpellationssvaret är sorglöst. Det är, för att säga det litet tydligare kanske, ansvarslöst.

Herr talman! Industriministern tror att företagen kommer att klara omställningarna. I och för sig tror jag också det, men det är under förutsättning att de får tid på sig — att de får tillräckligt rådrum. Det tar ju flera år att ta fram en ny produkt. Det klarar man inte på bara ett halvår eller på några månader som det nu har varit fråga om på grund av de uttalanden som gjorts. Det kan inte vara rimligt att ett företag satsar på en produktion med stöd av en statlig utredning och att det sedan helt plötsligt kommer nya uttalanden med stöd av något helt annat. Det är självklart att det här företaget inte kan bära en sådan omsvängning. Roshamns är ett litet företag som inte harså stora resurser. Och småföretagen säger ni ju att ni vill slå vakt om. Detta företag är dessutom decentraliserat så långt som det går, så som ni ju också vill ha det. Det fordras emellertid en sysselsättningsplan över hur en omställning skall gå till. Det går inte bara att göra sådana tvära kast som regeringen gjort i det här fallet, där Roshamns Industri AB är ett exempel på hur företagen drabbas. Det gäller att få företagen lönsamma, säger industriministern. Ja, det är självklart. Men hur skall de kunna bli lönsamma när de inte får sälja sina produkter på grund av att ett par statsråd varit ute och talat och sagt att produkten i fråga skall förbjudas? Det är alldeles uppenbart att den då inte går att sälja. Höjningen av energipriset beror naturligtvis delvis på de orsaker som industriministern tar fram, men otvivelaktigt beror höjningen också på att energipolitiken är klantigt skött av regeringen. Industriministern tycker att det här är en energipolitisk debatt. Nej, det är det inte, herr industriminister. Som jag ser det handlar debatten om sysselsättningen för människorna i de företag som blir drabbade. Det är det som saken gäller i första hand. Om ni kan ta fram en energipolitik som inte drabbar de anställda ute i företagen, så gör det! Men jag tror att det är helt omöjligt att göra det utan att man har en plan över hur man skall förverkliga sin målsättning. Det går inte att svänga runt så snabbt som man gjort här. Konsekvenserna av den här snabba omkastningen drabbar företagen. De har inte hunnit med att göra den omställning och få den lönsamhet som industriministern talar om. Det gäller t.ex. Roshamns. Jag tycker trots allt att industriministern i den fortsatta debatten avfärdar de här problemen som om de inte skulle finnas. Visserligen sade industriministern att Roshamns talesmän var välkomna om de hade bekymmer, men det är alldeles uppenbart att det finns flera företag som har precis samma problem och att ni dragit i gång karusellen utan att ha någon plan för hur ni skall klara ut det hela.
Herr talman! Låt mig säga till Bernt Nilsson att hans senaste yttrande är mycket anmärkningsvärt. Det ifrågasätter Vattenfalls objektivitet när man anhåller att få höja eltaxorna. Bernt Nilsson försöker göra gällande att någon sorts energipolitiska debatter skulle ha gett utslag i höjning av eltaxorna. Det är ett ganska anmärkningsvärt yttrande och ett anmärkningsvärt sätt att ifrågasätta Vattenfalls kompetens när det gäller de här frågorna. Sedan är hela den här debatten också ur andra synpunkter ganska meningslös. Vad Bernt Nilsson egentligen ifrågasätter är ju den beslutsprocess som vi har i vårt svenska samhälle med utredningar, med alla människors fria rätt att tycka och även kommentera de uppslag som utredningarna för fram, men där man ändå i beslutsprocessen måste avvakta remissinstansernas uppfattningar, regeringens ställningstagande och lagstiftningsarbetet här i kammaren. Det kan inte finnas någon företagare som lever i den tron att man inte måste ha med det resultatet i bedömningen av sina framtidsutsikter! Sedan gör Bernt Nilsson ett anmärkningsvärt fel när han inte på något sätt tar hänsyn till den sysselsättningsökning som ligger i att man nu lägger om kursen i energipolitiken, skapar nya företag och ger nya produkter i gamla företag möjligheter att utvecklas. Det skall man också ta med i bilden när man bedömer effekten av den nya energipolitik som växer fram.

Jag kan berätta för Bernt Nilsson att statens industriverk har ett arbete på gång där man analyserar de här företagens eventuella svårigheter och möjligheterna att styra över produktionen till en alternativ inriktning. Här pågår ett arbete, och man behöver alltså inte skapa nya planer, eftersom det är ett reguljärt inslag i de ansvariga myndigheternas arbete att hjälpa företag att omstrukturera och lägga om produktionen.
Herr talman! Jag ifrågasätter inte Vattenfalls kompetens att sköta höjningar och inte dess kompetens över huvud taget, herr industriminister. Jag tror att höjningen är helt korrekt. Men det är helt klart, enligt min mening, att man tvingats göra betydligt större höjningar än man skulle ha behövt göra om man hade fått starta fler kärnkraftverk, som nu är i gungning. Jag ifrågasätter inte heller de utredningsresultat som lagts fram, om industriministern tror det. Tvärtom tycker jag att det utredningsbetänkande som lagts fram har vissa förtjänster, och man har där på ett mera nyanserat sätt än tidigare analyserat de frågor det här rör sig om. Utredningens ledamöter är också beredda att göra vissa inskränkningar. Men det talas i utredningsbetänkandet inte alls om att förbjuda elvärmepaneler. Det är något helt annat än vissa borgerliga statsråd varit ute och talat om. Jag tycker det är märkligt att enskilda statsråd går ut och tillkännager Nr 72 egna åsikter i frågor av den här karaktären. Det må vara en sak att man deltar i Fredagen den debatten, men man bör inte göra så kategoriska uttalanden som man gjort 3 februari 1978 här, där man t.o.m. går in i VVS-branschens tidningar och klart deklarerar att panelerna skall förbjudas. Det är självklart att den här produkten, efter sådana uttalanden, är utan framtid. Industriministern säger att jag inte tar hänsyn till sysselsättningsökningarna i andra företag. Ja, förmodligen blir det en ökad sysselsättning inom VVS-branschen, och det är i och för sig bra. Men var finns planen för hur det här skall klaras? Hur skall de 65 anställda i Roshamns Industri AB, varav 40 kvinnor, få jobb i fortsättningen? Det har ingen sagt någonting om. Och det är ju framför allt sysselsättningsfrågorna det rör sig om! Ni vill helt enkelt inte ha en plan för hur det här skall gå till — även om industriministern nu hänvisar till industriverket — utan ni förutsätter att det enskilda initiativet skall lösa problemen. Och det gör det väl så småningom. Men det tar mycket längre tid, och verkningarna för de företag och framför allt de anställda som drabbas blir mycket svårare. Därför borde det göras upp en plan för hur problemen skall elimineras. Man borde i varje fall försöka göra en sådan.

Herr talman! Herr Alsén har frågat mig 1. hur jag ser på utfallet av riksdagens beslut från 1975 om utbyggnad av den kommunala konsumentpolitiska verksamheten, 2. vilka planer regeringen har för att påverka kommunerna att i snabbare takt än hittills bygga ut den konsumentpolitiska verksamheten, 3. vilka åtgärder regeringen avser vidta för att ytterligare stödja de svaga konsumentgrupperna som drabbas hårdast av den höga inflationen. Som bakgrund till mitt svar på den första frågan om hur jag ser på utfallet av utbyggnaden av den kommunala konsumentpolitiska verksamheten vill jag redovisa vissa siffror som delvis avviker från dem Hans Alsén åberopar i sin interpellation. Min redovisning bygger på uppgifter från konsumentverket. Den 1 juli 1975, dvs. kring tidpunkten för riksdagens beslut om utbyggnaden av den kommunala konsumentpolitiska verksamheten, fanns någon form av konsumentpolitisk verksamhet i 69 kommuner. Motsvarande siffra var 101 kommuner den 1 juli 1976 och 155 kommuner den 1 juli 1977. Enligt min senaste uppgift, som avser den 1 januari 1978, var antalet kommuner 1 med någon form av konsumentpolitisk verksamhet drygt 160. Ca 80 926 av landets befolkning bor i de kommuner som i dag har en konsumentpolitisk verksamhet. Ett annat drag i utvecklingen är att andelen kommuner som inrättat konsumentnämnd har ökat. Konsumentvägledarnas tjänstgöringstider varierar från kommun till kommun. Detta kan vara en naturlig följd av kommunens storlek. Ambitionerna för den konsumentpolitiska verksamheten torde dock i många fall vara olika. Vid bedömningen av frågan om det är påkallat att påverka kommunerna att bygga ut den konsumentpolitiska verksamheten i snabbare takt än hittills anser jag det lämpligt att också utgå från en prognos för den framtida utvecklingen. Konsumentverket beräknar i sin anslagsframställning för 1978 79 kommer att vara 225. Att förvänta sig en sådan utbyggnadstakt kanske är alltför optimistiskt i det svåra ekonomiska läge som kommunerna befinner sig i. En successiv ökning av antalet kommuner med konsumentpolitisk verksamhet kan dock förutsättas. Som bekant svarar hemkonsulenterna för vägledning till enskilda konsumenter i kommuner som ännu inte har konsumentpolitisk verksamhet. Mina slutsatser av de fakta jag nu har redovisat är att det inte finns anledning för regeringen att vidta åtgärder för att påskynda utbyggnaden av den kommunala konsumentpolitiska verksamheten. Den hittillsvarande ökningstakten när det gäller antalet kommuner som inrättat någon form av konsumentpolitisk verksamhet kan inte betraktas som långsam. Utbyggnaden av den kommunala konsumentverksamheten har inte visat någon oroande tendens, och det finns heller inte grunder för bedömningen att så skulle bli fallet i framtiden. Den kommunala konsumentpolitiska verksamheten bör därför byggas ut i enlighet med riksdagens beslut. Detta innebär att den konsumentpolitiska verksamheten skall vara ett frivilligt åtagande från kommunernas sida. Varje kommun skall själv avgöra hur organisationen närmare skall utformas. Vidare skall det kommunala engagemanget utformas så att det inte i någon högre grad belastar kommunernas ekonomi. Slutligen har Hans Alsén frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att ytterligare stödja de svaga konsumentgrupperna, som enligt interpellationen drabbas hårdast av den höga inflationen. Jag anser för min del att inflationen har allvarliga följder för samhället på många olika sätt. Det är därför nödvändigt att alla parter tar sitt ansvar och hjälper till att bryta inflationsförväntningarna. Jag ämnar inte gå närmare in på denna fråga här, eftersom den kommer att behandlas i senare debatter. När det gäller de konsumentpolitiska aspekterna på de s.k. svaga konsumentgruppernas situation vill jag erinra om att riksdagen uttalat att konsumentpolitiken i hög grad skall inriktas på att tillvarata dessa gruppers intressen. Detta framgår också av konsumentverkets instruktion. Många av de åtgärder som konsumentverket har vidtagit eller kommer att vidta utgår ifrån denna målsättning. Jag förutsätter att Hans Alsén inte väntar sig en uppräkning av alla dessa åtgärder i detta interpellationssvar.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för att han har svarat på min interpellation; innehållet i svaret är jag däremot inte särskilt tillfredsställd med, och jag tänker göra några kommentarer till det. Först må det dock tillåtas mig att göra några allmänna reflektioner. Vissa politiska frågor drabbas stundom av ödet att stå i centrum för intresset under en relativt kort tid. Ofta händer det då att våra politiska partier rent av tävlar om att vara generösa och tillmötesgående mot de krav som förs fram. I aktuella politiska frågor finns ju alltid möjligheten att åtminstone på kort sikt kunna vinna poäng. Denna sorts dagsverkspolitik kan vara hämmande, ja, rent av förödande för vissa politiska områden. Vi politiker har ett stort ansvar för att de politiska frågorna inte blir taktiska poängkniparnummer. Vi måste ständigt komma ihåg att det är människornas levnadsvillkor och välfärd som vi skall slå vakt om. Därför måste vi också iaktta de förändringar som människors situation utsätts för, och det menar jag att handelsministern i sitt svar inte alls har gjort. Han hänvisar avslutningsvis till en rad formella förhållanden — om konsumentverkets ansvar osv. Jag känner väl till konsumentverkets instruktion. Handelsministerns kommentar att han inte behöver räkna upp de olika uppgifter verket har är därför helt O. K. från min synpunkt. Men den visar tyvärr att för handelsministern är konsumentens situation i första hand en fråga om hur problemet formellt skall hanteras, och där skiljer sig våra uppfattningar. Konsumentpolitiken är ett område som på senaste tiden har kommit i skymundan. Det har drabbats av lågkonjunkturens isande vindar och blivit något nedfryst. Det är en helt följdriktig företeelse i en marknadsekonomi att när det kärvar till sig får konsumenternas intressen träda tillbaka för industrins intressen. Men att villkorslöst acceptera regeln att det som är bra för industrin är bra för konsumenterna anser jag vara fel. Det är just i en för hela samhället kärv situation som vi behöver en fast, medveten och aktiv konsumentpolitik. Under det senaste året har vi upplevt hur konsumenternas situation har försämrats kraftigt. Det är följden av en medveten ekonomisk politik från den borgerliga regeringens sida. Avsikten har varit — och den är i långa stycken vällovlig, det vill jag gärna erkänna — att stärka industrin, framför allt exportindustrin, och att minska den privata konsumtionen. Det har varit en framgångsrik politik, åtminstone vad beträffar den totala minskningen av den privata konsumtionen. Hur det är i övrigt vill jag inte yttra mig om nu, men man kan självfallet hysa viss tveksamhet. Men lika frikostig, intresserad och aktiv som regeringen har varit när det gällt att förse industrin med pengar — det ansvariga statsrådet lämnade nyss kammaren, men skall man tro på uppgifterna har herr Åsling slagit alla rekord — lika ointresserad har man varit att se på hur effekterna har blivit för konsumenterna. Jag vill ge en kort belysning av konsumenternas situation. Det är inga nya siffror, men jag tror ändå att de kan ha en plats i den här debatten. Under 1977 drabbades löntagarna av en reallönesänkning på fyra procentenheter. För en genomsnittlig industriarbetare innebär det 200 kr. per månad och för en tjänsteman 250 kr. per månad i minskad köpkraft. Eftersom den rekordstora inflationen främst slog igenom på dagligvarorna innebär det en försämring för låginkomsttagare och barnfamiljer gentemot övriga grupper i samhället, grupper som har möjlighet att i andra avseenden kompensera sig för en sådan här situation. De svagaste konsumenterna har därför drabbats hårdast. Inför 1978 kan vi inte vänta oss några underverk när det gäller ekonomin. Det är väl helt uppenbart. Prognoserna pekar på fortsatta uppoffringar från konsumenternas sida. Många tecken tyder på att standardsänkningen för människorna blir ungefär lika stor som under föregående år. Jag upprepar att det innebär att de svaga konsumentgrupperna kommer att få sin situation ytterligare försämrad och att klyftan mellan fattiga och rika — jag tycker att det är ett adekvat begrepp i sammanhanget — kommer att öka ytterligare ett steg. Det är mot denna bakgrund vi skall betrakta samhällets konsumentpolitiska verksamhet. Det är här vi måste se konsumenternas situation. Vad har då gjorts från regeringens sida för att stärka konsumenternas ställning? Ja, trots de vackra orden om aktiv konsumentpolitik som fanns i regeringsdeklarationen har vi inte sett annat än hur regeringen i de frågor, där man kunnat visa sin konsumentpolitiska vilja, faktiskt har svikit konsumenterna. Jag har sagt det i tidigare debatter med handelsministern, och jag tvingas upprepa det. Jag tar ett exempel. Propositionen om åtgärder inom distributionen, som kom i slutet av förra året, var en besvikelse för människor och kommuner i glesbygdsområdena. Den allmosa — jag tvingas kalla det så — som regeringen erbjöd som driftstöd för att upprätthålla varudistributionen bl.a. i glesbygderna motsvarar inte en tiondel av behoven — behov som ökar mer och mer; det kommer vi säkerligen att få uppleva under innevarande år. Vad jag här talar om är driftstödet ur konsumentens synpunkt. Det var lättare och naturligtvis också billigare att villfara livsmedelshandlarnas i sig berättigade begäran om vägskyltar med ordet Lanthandel på. Tyvärr hjälper inte den åtgärden konsumenterna särskilt mycket. Jag har frågat handelsministern vad regeringen tänker göra för att fullfölja det beslut en enig riksdag fattade 1975 om utbyggnad av den kommunala konsumentpolitiken. I min interpellation har jag pekat på kvantiteten i utbyggnadstakten. Här har jag tydligen fått uppgifter som inte är helt korrekta, och jag har ingen anledning att tvivla på att handelsministerns uppgifter, som ju emanerar från konsumentverket, är de riktiga. Den korrigeringen vill jag gärna göra. Det är i sig tillfredsställande att man kan finna att kvantiteten i det här fallet är något bättre än vad jag hade anledning att ange. Men det är kanske intressantare att se på kvaliteten, på innehållet i den konsumentpolitiska verksamheten på det kommunala planet. Enligt de senast tillgängliga siffrorna från konsumentverket fanns det vid årsskiftet konsumentnämnder i 62 kommuner — ett mycket lågt tal, som jag ser det. Resurserna på personalsidan för den konsumentpolitiska verksamheten är mycket begränsade. Endast 29 kommuner har i dag fast heltidsanställd personal, och 34 kommuner har fast deltidsanställd personal. I en stor del av kommunerna har man lagt ansvaret för konsumentpolitiken på kommunstyrelsen, och med kännedom om dess arbetsbörda kommer konsumentpolitiken helt naturligt långt ner på prioriteringslistan. När jag säger det är det inget försök att nedvärdera kommunstyrelsernas arbete och vilja, men helt naturligt är deras möjligheter att göra insatser på detta område begränsade. I riksdagsdebatten 1975 om den lokala konsumentpolitiska verksamheten tillät jag mig hysa vissa tvivel på uppslutningen omkring konsumentpolitiken i kommuner med borgerlig majoritet. Mina farhågor har tyvärr delvis blivit bestyrkta. Av landets kommuner med borgerlig majoritet har i dag en sjättedel inrättat konsumentnämnder, medan nära hälften helt saknar konsumentpolitisk verksamhet. Siffrorna för kommuner med icke-borgerlig majoritet visar att en knapp tredjedel har konsumentnämnder, och i en tredjedel saknas konsumentpolitisk verksamhet. Tillståndet är alltså inte heller där tillfredsställande. Till detta bör sägas att även i kommuner med borgerlig majoritet har initiativet till att starta konsumentpolitisk verksamhet till övervägande delen kommit från socialdemokrater. Att i dag tala för en utvidgning av den kommunala verksamheten är inte populärt ute i kommunerna. Den ekonomiska situationen är för många kommuner nära bristningsgränsen. Jag är djupt medveten om det, men jag vågar mig ändå på att säga att både för samhället och för människorna är det så angeläget att den kommunala konsumentpolitiska verksamheten kommer i gång och att man inte får använda ekonomiska argument som avgörande hinder. Erfarenheterna hittills visar att kostnaderna för verksamheten kan hållas inom rimliga gränser och ändå ge ett gott utbyte. Generellt visar det sig att utöver lönekostnaderna kan stora insatser göras till mycket blygsamma kostnader. För att belysa detta vill jag ange några kostnadsexempel: Det första gäller Örebro, där man har konsumentnämnd och två och en halv tjänst till en kostnad per år av enligt uppgift 307 000 kr. Det andra gäller Katrineholm, som också har konsumentnämnd och en tjänst till en kostnad per år av ca 156 000 kr. Solna, slutligen, har konsumentsekreterare, och verksamhetskostnaden per år utom lönen uppgår till 25 000 kr. Från konsumentpolitisk synpunkt — jag upprepar det igen — rör det sig alltså om mycket rimliga kostnader, och det är som jag ser det välplacerade pengar också från kommunalekonomisk synpunkt. Jag har velat peka på att konsumentpolitiken är ett viktigt område som inte får försummas. Effekterna av försumlighet på detta område blir mycket kostsamma på lång sikt för samhället. För människorna innebär de ett fortsatt ökat beroende av krafter utanför deras kontroll och en ökad klyfta mellan starka och svaga konsumentgrupper. Men jag vill här kraftigt understryka att vid en utbyggnad av den kommunala konsumentpolitiken får man inte nöja sig med halvhjärtade lösningar. I riksdagsdebatten 1975 pekade jag på det kvalitativa kravet, och jag skall be att få citera ur riksdagsprotokollet: ”Nu föreslås inrättande av kommunala konsumentnämnder. Jag vill än en gång stryka under att det är viktigt och nödvändigt med den åtgärden. Jag tar det helt naturligt, eftersom det har skymtat vissa synpunkter av varierande innehåll i det avseendet, att man talar om kommunala förtroendemannaorgan i vanlig mening, sammansatta på det sätt som den kommunallag vi arbetar efter känner. Någon annan lösning i det fallet anser jag utesluten.” Jag vill återigen betona att vad som är det intressanta här, det är de kommunala konsumentnämnderna. Det är väldigt viktigt att de konsumentpolitiska frågorna får en status just genom sådana särskilda nämnder som för konsumenternas frågor i paritet med t.ex. fritidsfrågor, frågor som gäller vatten och avlopp och vad det nu kan gälla. Mot bakgrund av vad som hänt sedan maj 1975 inom konsumentpolitiken finns det anledning att än en gång markera kravet på kommunala konsumentnämnder. Med tanke på det hårdnande klimatet för konsumenterna och särskilt för de svaga konsumentgrupperna kanske man t.o.m. måste överväga att gå ett steg längre och begära obligatoriska konsumentnämnder i kommunerna. Men innan vi närmare överväger ett sådant steg anser jag självfallet att regeringen måste visa och ta sitt ansvar gentemot konsumenterna; det är detta min interpellation har syftat till. Men, herr talman, jag tvingas konstatera att inga stora förhoppningar i det avseendet kan växa fram ur handelsministerns svar. Det präglas av passivitet och något av resignation på det här området. Konsumentpolitiken i kommunerna är som jag ser det en besvikelse. Utfallet av riksdagens beslut 1975 är ingalunda det man skulle önska, framför allt — jag upprepar det — om man ser det utifrån den situation som konsumenterna befinner sig i i dag. Enligt min mening finns det brister i utbyggnaden av denna verksamhet inte bara vad det gäller kvantiteten, utan kanske framför allt vad det gäller kvaliteten. Det hade därför varit värdefullt om handelsministern i dag hade sagt i sitt svar: Vi skall från regeringens sida i det här läget känna ett speciellt ansvar för att försöka övertyga kommunerna om deras uppgifter och skyldigheter på detta område. Men tyvärr finns det ingen sådan vilja i svaret, och därför är det väl fruktlöst att i dag i den här debatten mera diskutera det problemet. I min sista fråga tar jag upp vilka åtgärder regeringen vill vidta för att stödja konsumentgrupperna allmänt sett. Handelsministern svarar smått magistralt och ganska avböjande i sak, att den frågan får väl komma upp i sinom tid i andra sammanhang. Det känns nästan litet otillbörligt att jag ställde frågan, men jag tyckte att den var angelägen och det tycker jag alltjämt. Därför skall jag också kommentera handelsministerns svar, där han hänvisar till konsumentverkets instruktion. Det är verkligen ganska formellt, som jag nämnde inledningsvis, för konsumentverkets instruktion känner jag väl. Men vad inte någon kunde tro när konsumentverkets instruktion skrevs var att de svenska konsumenterna skulle utsättas för en hejdlös inflation. Det är vad som har hänt — en hejdlös inflation. Jag har lyssnat till handeslministern i hans egenskap av riksdagsman, när han mästrade de socialdemokratiska statsråden i olika ansvarsområden för deras brist på känsla för att man måste komma till rätta med inflationen. Då är det mycket mer märkligt när handelsminister Burenstam Linder i dag inte låtsas om den över huvud taget, och säger att här skall alla parter hjälpa till för att komma till rätta med den. Javisst skall man det. Men regeringen har det primära ansvaret. Det har herr Burenstam Linder så många gånger slagit fast i den här kammaren när han befann sig i opposition. Det har hans partiledare gjort med stor emfas, och med all rätt i många sammanhang. Men det verkar vara helt borta i det här avseendet. Det är ju här inflationen verkligen känns — hos den enskilda människan. Konsumentverket gör ett mycket förtjänstfullt arbete, men vi kan rimligen inte begära att man skall trolla i detta läge. Därför menar jag med min fråga och mitt resonemang att det är regeringens politik som är grundläggande för konsumentverkets möjligheter att över huvud taget göra någonting som blir av reell betydelse för konsumenten. Det är där handelsministern böjer av och slänger tillbaka bollen till jag vet inte vilka mottagare — det är ett stort antal. Men regeringen är tydligen inte primärt ansvarig. Det är i varje fall min mening att det är på det sättet. Litet kan man känna att det är marknadskrafters fria spel som skall lösa problemet. Det står inte så, men man känner det av den koservativa tonen i svaret. Till slut vill jag säga att det är en rejäl högermarkering i svaret, och det är en god partipolitisk moral, modell m. Det är mycket hedervärt. Det är inte alla partier i regeringsställning som förmår göra den markeringen. Men samtidigt vill jag skynda mig att säga att det är en mycket dålig uppföljning av regeringsdeklarationen vad det gäller konsumentpolitiken. Det är framför allt — och det är det allvarliga — ett dåligt ansvar man visar mot de svagaste i samhället, och det beklagar jag verkligen.

Herr talman! De flesta människor är producenter under en viss tid av dygnet och konsumenter under en annan tid. Någon skarp skillnad mellan de två grupperna finns faktiskt inte, herr Alsén. Jag föreställer mig därför att när man i den allmänna ekonomiska politiken strävar efter åtgärder som skall stärka sysselsättningsmöjligheterna, göra det möjligt för näringslivet att fungera, så är det inte något självändamål. Tanken är ju att de många människor som ett samhälle består av skall kunna få de resurser som gör att de, när de på fritiden skall vara konsumenter i stället för producenter, har någon möjlighet att verkligen vara det. De allmänna ekonomisk-politiska iakttagelserna tror jag att herr Alsén måste ställa sig bakom. Det blir därför litet krystat med uppdelningen att regeringen strävar efter att stärka näringslivet och fullständigt glömmer bort konsumenterna, som herr Alsén påstår. Att jag inte fördjupade mig i en omfattande ekonomisk-politisk diskussion haren förklaring som jag tror att Hans Alsén har viss respekt för. Visserligen skulle vi kunna debattera en lång stund om detta — men då skulle det bli just en mycket lång stund och gå långt utöver vad Hans Alséns fråga egentligen gäller. En allmän ekonomisk-politisk diskussion har vi haft under den allmänpolitiska debatten, och vi kommer snart att få en ny i finansdebatten om några veckor. Att jag därför avstår från att fördjupa mig i den här diskussionen är inte därför att jag tycker att den är oviktig, utan därför att den får en så fullständig täckning i dessa andra sammanhang. Jag vill dock tillåta mig ytterligare en allmän betraktelse, som hänger ihop med ekonomin och verkligen också med konsumenternas ställning. Det gäller skattefrågorna. Det är betydelsefullt att sträva efter att motverka de ständiga skattehöjningarna. Och regeringens budget är utformad mot den bakgrunden. Att skattetrycket fortfarande har en tendens att stiga beror i hög grad på att kommunerna ökar sina skatter. Och dessa skatter drabbar konsumenterna och gör det svårare för dem att få ekonomin att gå ihop. Hur mycket pengar man än tilldelar konsumentsekreterare och konsumentverk så skulle det aldrig kunna reparera den sidan av saken. När man talar med kommunfolk om varför kommunalskatterna befinner Sig i stigande så är ett argument att staten lägger stora bördor på kommunerna och talar om för dem precis hur det ena och andra skall vara. Den iakttagelsen från kommunalt håll har haft en viss inverkan på hur riksdag och regering agerat, både före och efter regimskiftet. Det kan möjligen vara en förklaring till att man exempelvis sade att de olika aktiviteterna av konsumentpolitisk natur som skulle ske ute i kommunerna skulle vara utformade så att de inte innebar någon stor belastning på kommunernas ekonomi och så att kommunerna själva i hög grad skulle få bygga ut verksamheten mot bakgrund av sina erfarenheter. Jag vill nu lämna det här med skatter men ändå resonera om kommunernas konsumentpolitik. Jag finner det rimligt också av andra skäl att låta kommunerna ha ett ansvar. Herr Alsén kan ju föreställa sig att han är allkunnig och vet precis hur allting skall vara. Men enligt mina föreställningar vet människor som sitter ute i kommunalpolitiken också rätt mycket — faktiskt kanske mer när det gäller den egna kommunen — om vad som är rimligt och riktigt. De kanske säger: Låt oss nu bygga ut på sådant sätt att vi vinner erfarenhet och ser till att det verkligen blir bra och inte bara ett budgetanslag och en pappersorganisation av det hela —- ingen konsument är ju hjälpt av det. Jag håller gärna med herr Alsén om att detta med kvalitet är viktigt, och jag tycker att det närmast stöder de tankegångar jag försöker framföra, nämligen att man i stället för att från ett år till ett annat bygga ut precis på ett visst sätt låter kommunerna bygga ut gradvis. Det är t.ex. noga med att rekrytera rätt folk — det spelar ju roll att man verkligen får folk som kan någonting och inte bara någon som är ditplockad för att man tyckt att personen av en eller annan anledning är lämplig. När det gäller utbyggnadstakten förefaller det som om herr Alsén har bristfälliga siffror i sin interpellation. När man ber konsumentverket att komma med siffror visar det sig att utbyggnadstakten är en annan än den Hans Alsén anger i interpellationen. Det erkände också herr Alsén, och detär Nr 72 utmärkt. Jag har ingen kritik mot att han angav felaktiga siffror. Men när herr Fredagen den Alsén konstaterar att de siffror som interpellationen grundar sig på inte är helt 3 februari 1978 korrekta, så får väl herr Alsén ändra sin slutsats och sitt tonfall något. När det sedan gäller aktiviteterna för de svaga grupperna står det i konsumentverkets instruktion att stor uppmärksamhet skall ägnas åt dessa. Det är inte bara formalia, utan man gör det också. Mycket av den verksamhet som bedrivs har en sådan inriktning. Att jag inte räknade upp allt vad man gör —- undersökningar, branschöverenskommelser m.m. — beror på att detta är väl bekant, inte minst för Hans Alsén.
Herr talman! Jag trodde att jag tidigare markerade att näringslivets förmåga att komma till rätta med sina problem, att få produktionen i våra olika anläggningar runt om i landet att öka och att så effektivt som möjligt utnyttja våra tillgångar, är grundläggande för vår möjlighet att öka vårt välstånd och skapa trygghet för individerna i det här samhället. Det är uppenbart att grunden för våra möjligheter är ett väl fungerande näringsliv. Jag har ingen anledning att förneka riktigheten av denna grundläggande värdering.

Det här får nämligen olika effekter i form av prisstegringar och kostnader på olika områden som drabbar de enskilda. När dessa enskilda, som jag påpekade, ofta är de svaga grupperna, de som har det svårast att klara kostnadsökningar och en realstandardminskning, måste man ägna speciellt intresse åt dessa grupper, parallellt med att man på olika sätt försöker stärka näringslivet. Jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg den solidaritetsaspekt som hör till det här resonemanget — det gäller solidariteten med de svaga grupperna. Härför krävs olika insatser. En insats som jag anser vara mycket viktig är den som kan göras på det konsumentpolitiska området. Sedan kan man, som handelsministern gör, säga att det är svårt att dela upp individerna i konsumenter och producenter — ofta är man både—och. Det finns naturligtvis stora grupper som inte är det, men i stort äger handelsministerns resonemang sin riktighet. Men vi måste ändå vara överens om att det finns en speciell form av konsumentpolitik i det här landet, och det är den jag talar om, nämligen den specifika form som rubricerats som kommunal konsumentpolitisk verksamhet — en politik för konsumenterna. Jag har här velat peka på att det är önskvärt, mot bakgrund av den svåra situationen för många människor, att regeringen utvecklar aktivitet för att ytterligare få kommunerna att inse sitt ansvar med hänsyn till riksdagsbeslutet 1975 och framför allt med hänsyn till de här svaga konsumentgrupperna. Det är detta resonemanget gäller, och där beklagar jag alltså att handelsministern inte vill medverka till att regeringen i någon lämplig form går ut och 19 gör markeringen om önskvärdheten av kommunernas ökade aktivitet. Egentligen är det ju bara att fullfölja och ge ett faktiskt innehåll åt ett riksdagsbeslut från 1975, som jag ser det. Det är inte fråga om att lägga nya pålagor på kommunerna, utan det är fråga om att försöka ge ett faktiskt innehåll åt ett riksdagsbeslut som fattades i stor enighet här i kammaren. Den kommunala konsumentpolitiken är vad det gäller framför allt innehållet, kvaliteten, enligt min mening inte utvecklad på ett tillfredsställande sätt. Här har kommunerna ett särskilt ansvar. Självfallet är det så att många kommunalmän tyngs av en besvärlig ekonomisk situation och därför naturligen också ganska lätt skjuter nya uppgifter i bakgrunden. Just av den anledningen, menar jag, är det så viktigt att regeringen påpekar önskvärdheten och behovet av just den kommunala konsumentpolitiken. Om det nu är så att handelsministern absolut vill föra det här resonemanget att kommunerna vet bäst, kommunalmännen vet bäst, så O. K. Regeringen vill tydligen göra det till sin princip, att man skall inte på något sätt påtala detta, man skall inte på något sätt framställa önskemål om ökad aktivitet utifrån regeringens synpunkt. Skulle man då inte möjligen kunna tänka sig att vi var och en —-jag är beredd att göra det i mitt parti — försöker övertyga våra partivänner på det kommunala planet om nödvändigheten av att aktivera den kommunala konsumentpolitiken? Är det möjligen så att man skulle kunna få den moderate partiansvarige Staffan Burenstam Linder att överväga den formen, om det känns smakligare och trevligare att aktualisera de här frågorna på partiplanet? Kan det möjligen vara en framkomlig väg för handelsministern att komma ifrån vad som tydligen är ett principiellt och formellt dilemma i det här läget, ja, då kan vi möjligen nå samma syfte som jag är ute efter, nämligen en aktivare kommunal konsumentpolitik — aktivare och kvalitativt betydligt bättre.
Herr talman! Den avslutande fråga som Hans Alsén ställde har jag ju faktiskt redan besvarat. Jag har pekat på vad jag anser vara betydelsefullt, nämligen att kommunalpolitikerna med sin kännedom om de kommunala förhållandena också har möjligheter att på erfarenhetsgrund utveckla detta, så att det inte bara blir en pappersorganisation med en budgetpost utan att det blir kvalitet i det hela. Slutligen, herr talman, förefaller det som om Hans Alsén menaratt jag hade gått baklänges på beslut som var fattade av riksdagen. Så är det ju faktiskt inte, utan i propositionen från 1975 i detta avseende slog den dåvarande socialdemokratiske handelsministern fast att det inte skulle behövas någon lagreglering — det hade ett flertal remissinstanser sagt. Det är alltså Hans Alsén som har en annan uppläggning f. n.
Herr talman! Jag har inte talat om någon omedelbar lagreglering av den här frågan i och för sig, även om jag har sagt att det kan tänkas att man får pröva vägen att göra konsumentnämnderna till obligatoriska nämnder. Vad jag har pekat på är den enstämmighet som utvecklades här i kammaren om det angelägna i att den konsumentpolitiska verksamheten på det kommunala planet kom till stånd och kom till stånd i bredaste möjliga omfattning. Det är detta det gäller. Den dåvarande handelsministern uttalade väldigt klart på den här punkten, att han verkligen förutsatte att kommunerna skulle uppleva riksdagsbeslutet som någonting viktigt, någonting som man hade skyldighet att realisera. Han lät även den möjligheten skymta, att man eljest fick överväga andra former. Sådant var resonemanget vid detta tillfälle 1975. Det menar jag är väldigt viktigt att komma ihåg och ta fasta på i dag.

Oswald Söderqvist har frågat mig om vilka slutsatser som har dragits och vilka eventuella åtgärder som har vidtagits i handelsdepartementet med anledning av ett remissvar från Svensk-brasilianska handelskammaren angående utredningen om ökade insatser för svensk export till u-länder. I remissvaret sägs att en ändrad attityd från att bedöma krigsmaterielexport utifrån allmänpolitiska grunder till att se det mera kommersiellt kan få stor inverkan på det svenska sysselsättningsläget. Oswald Söderqvist har därtill ställt frågan om det pågår någon svensk vapenexport och/eller krigsmaterielexport till Brasilien och, om så är fallet, vad den består av. Frågor rörande export av krigsmateriel prövas enligt de riktlinjer som fastställdes av 1971 års riksdag. Det innebär att exporttillstånd för krigsmateriel inte kan ges till stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat eller som är invecklad i internationell konflikt, som kan befaras leda till väpnad konflikt, eller som har inre väpnade oroligheter. I riktlinjerna framhålls att man vid tillämpningen dock bör skilja mellan materiel av utpräglat defensiv karaktär och krigsmateriel i övrigt. Dessa regler nödvändiggör, som framhållits i tidigare interpellationssvar i detta ämne, en prövning från fall till fall beträffande rådande politiska förhållanden, arten av materiel och i vilka sammanhang den kan användas. 1971 års beslut betydde en modernisering och precisering av principerna för tillståndsgivningen enligt riksdagens önskemål. Grunden för bestämmelserna angående krigsmaterielexport — utrikespolitiska och neutralitetspolitiska överväganden — ifrågasattes inte. Några ändringar beträffande tillämpningen av riktlinjerna har inte skett och övervägs heller inte. Detta är mitt svar på Oswald Söderqvists första fråga. Oswald Söderqvists andra fråga kan jag på grund av sekretessbestämmelserna inte besvara i detalj. Så mycket kan jag dock säga att utförseltillstånd har under senare år lämnats för enstaka partier defensiv materiel.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Som jag sagt redan i min interpellation är bestämmelserna för svensk krigsmaterielexport väl kända, och alla som är intresserade av de här frågorna har läst lagen av år 1971 åtskilliga gånger. Det är således onödigt att upprepa det hela än en gång. Vad som är intressant i det här fallet, liksom i alla andra fall som rör svensk vapenexport, är tillämpningen av lagen och den tolkning som görs av krigsmaterielinspektionen och chefen för handelsdepartementet. Det är speciellt uttrycket ”inre väpnade oroligheter” som möjliggör vida tolkningar. Förekommer det inre väpnade oroligheter i Brasilien och andra latinamerikanska diktaturstater? Många brasilianska medborgare, som har förlorat anhöriga och vänner i regelrätta eldstrider och eldöverfall eller själva blivit sårade, svarar säkert ja på den frågan. Den svenska staten och den svenska regeringen gör det inte. Som jag också redan sagt i interpellationen är detta inte något som man enbart kan skylla på den borgerliga regeringen och den nuvarande handelsministern. Socialdemokratin har ingenting att berömma sig av i de här sammanhangen, fast den nu gärna vill framstå som en radikal vakthållare för den internationella solidariteten. Det finns i det rådande ekonomiska läget all anledning att följa vad som händer på den svenska vapenhandelns område. Vapenhandeln lider inte av någon lågkonjunktur och har inga exportsvårigheter. Frestelserna kan därför bli stora både för företagen och för regeringen att åtminstone på ett område kunna utnyttja en högkonjunktur och ta hem begärliga exportorder. Det i interpellationen citerade remissvaret från Svensk-brasilianska handelskammaren är bara ett exempel på sådana tankegångar, som jag strax skall visa. Det är starka krafter i rörelse inom svensk rustningsindustri för att få vara med och kamma hem profiter på den internationella vapenmarknaden, som erbjuder större möjligheter till försäljning av krigsmateriel än någonsin, alltifrån kärnvapen till handeldvapen. I den kapplöpningen utgör de svenska exportrestriktionerna ett hinder, hur dåliga de än är. Det är bra att handelsministern nu säger att tillämpningen av bestämmelserna inte har ändrats och inte heller skall ändras. Men det är inte tillräckligt. Oavsett om tillämpningen av bestämmelserna har ändrats eller inte har de uppenbarligen varit tillräckligt toleranta för att tillåta vapenexport till Brasilien. Handelsministern medger att utförseltillstånd har lämnats för ”enstaka partier defensiv materiel”. Det finns således än en gång anledning att ta upp en debatt om suddigheterna i den här lagen. Vad är ”inre väpnade oroligheter” och vad är ”defensiv materiel”? Är det sådan materiel som avses i en notis i Göteborgs-Posten den 7 december i fjol och som lyder: Bofors AB satsar nu hårt på att öka försäljningen av krigsutrustning till de latinamerikanska militärregimerna. För en kort tid sedan fördes ett parti ammunition och raketer från Göteborg till Brasilien med ms Amaralina på ca 13 000 dwt med destination Rio de Janeiro. Svenska regeringen gav tillstånd till försäljningen i juni i år. — Vi hoppas nu på liberalare tolkning av bestämmelserna för vapenexporten, säger Bofors VD, Claes-Ulrik Winberg, till G-P.” Jag kan föreställa mig vad för slags ammunition och vad för slags raketer som det är fråga om. Men här har vi återigen en begreppsfråga. När vi talar om defensiva och offensiva vapen i militära sammanhang, är det inte så mycket fråga om själva vapnets tekniska konstruktion utan i stället mera om i vilket sammanhang och i vilken organisation det används. När det gäller ammunition är det ju alldeles uppenbart att det inte går att dra sådana här gränser. Jag skulle bli glad om handelsministern ville stiga upp här och klargöra skillnaden mellan defensiv och offensiv ammunition eller defensiva och offensiva raketer. Jag vill också ta upp en annan fråga, som hänför sig till vad jag nämnde inledningsvis och som har med begreppet ”inre oroligheter” att göra. När ni gav det här tillståndet till vapenförsäljning till Brasilien i juni i fjol, enligt G-P, övervägde ni då i handelsdepartementet över huvud taget det begreppet? Eller nöjde ni er med att det inrikespolitiska läget i Brasilien är ”stabilt”, oavsett om den stabiliteten uppehålls med terror och mord?